Herr talman! Jag vill först säga att Jörn Svensson har helt rätt i att det är oron som föder debatten och inte debatten som föder oron. Så mycket tror jag att vi kan vara överens om. Jag tror att Evert Svensson gör det litet för enkelt för sig när han säger att det är fråga om en konflikt mellan det enskilda intresset av anonymitet och det allmänna smittskyddsintresset. Jag menar att det just utifrån det allmänna smittskyddsintresset är viktigt att utforma lagstiftningen så att så många som möjligt testar sig. Och jag menar att majoriteten inte på bästa sätt tjänar det allmänna smittskyddsintresset genom att säga nej till förslaget om fullständig anonymitet. Läkarna är delade, säger Evert Svensson. Men jag har inte märkt att infektionsläkarna skulle vara delade. Såvitt jag vet har alla opinionsyttringar som kommit från den sidan gått ut på att det vore önskvärt att pröva en fullständig anonymitet, även om jag inte förnekar att det kan finnas läkare som inte har gett uttryck för att de har en annan uppfattning. Vi har fått mycket enstämmiga opinionsyttringar från Infektionsläkarföreningen, enskilda infektionsläkare och infektionsläkarna i Stockholm som grupp. Dessa har kommit till uttryck i framställningar och skrivelser som vi har fått och i en rad initiativ som tagits från den grupp läkare som arbetar med testningar. De menar, utifrån sin professionella erfarenhet, att det skulle vara av nytta om möjligheten till fullständig anonymitet fanns. Jag tycker att vi har anledning att lyssna till läkarna och rätta oss efter deras uppfattning. Det är inte smittskyddslagen som innehåller krav på journalföring — så mycket kan vi också konstatera — utan det är patientjournallagen. Jag tror att den utsträckta hand och det förslag som Jörn Svensson kom med förtjänar att undersökas närmare. Inget i den nuvarande smittskyddslagstiftningen kräver alltså i själva verket att patientens namn skall journalföras när man har konstaterat ett positivt testresultat.

Herr talman! Jag noterar att Jörn Svensson understryker den sekretess som finns inom hälsooch sjukvården. Det är bra. Den är nämligen viktig att erinra om i sammanhanget. Grunden för vårt ställningstagande är att denna sekretess är stark, starkare än inom de flesta andra områden — jag undantar då socialtjänsten, som har samma sekretessbestämmelser. Vilket kommer då först, hönan eller ägget? Är det så att det är reservationen och det som förevarit den som skapat oro, eller är det oron som lett fram till reservationen? I varje fall är det alldeles klart att när två av riksdagens partier ställer sig bakom förslaget om en fullständig anonymitet, då måste det innebära att de inte anser den nuvarande anonymiteten inom hälsooch sjukvårdslagen och andra lagar vara tillräcklig. Självfallet skapar detta en oro, eftersom det ger ett intryck av att anonymiteten inom hälsooch sjukvårdslagen icke är tillräcklig. Det finns behov av att också säga att det är viktigt att kunna identifiera de personer det gäller. Det är därför man måste föra vissa anteckningar. Det skulle vara väldigt farligt om man förväxlade personer, och det är naturligtvis därför som anteckningarna måste göras. Daniel Tarschys säger att jag gör det för enkelt för mig när jag talar om två — Prot. 1986/87:50 motstridiga intressen. Vad jag menar är att man kan närma sig den här frågan 16 december 1986 från två olika håll, men självfallet möts man i en gemensam ståndpunkt, där det gäller att få bestämmelser som tillfredsställer både den enskildes och det allmännas skyddsintresse. Vidare tolkade jag Daniel Tarschys så att alla läkare skulle vara för den lösning som vpk och folkpartiet företräder. Men jag vill då erinra om ett besök som jag gjorde vid Roslagstulls sjukhus häromveckan. Klinikchefen där delar den uppfattning vi har. Han har uttalat: Jag tror alltså att den nuvarande diskussionen har gjort sjukvården en stor björntjänst. Jag vill till sist säga att det naturligtvis finns möjligheter till vidare diskussioner. De måste då ske inom aidsdelegationen, som är rätt forum för sådana frågor.

Herr talman! Jag tycker att Evert Svensson skulle känna sig litet generad över den debattmetod han nu använde. Det är inte likt honom att använda en sådan metod i debatterna här i kammaren. Det är både ful taktik och höjden av opportunism att anklaga vpk och folkpartiet och säga att det är vi som har spritt oro bland homosexuella rörande sekretessoch anonymitetsfrågorna. Då låtsas nämligen Evert Svensson som om han inte alls kände till det sociala klimat som sedan urminnes tider verkat tryckande och skapat oro hos de homosexuella. Evert Svensson låtsas inte om att vi har en social situation som tar sig uttryck i att oron hos en mycket stor grupp människor stiger. Att vi över huvud taget vill diskutera detta ger Evert Svensson anledning att kasta skulden på oss. Det tycker jag är en mycket märklig metod och, som sagt, inte riktigt värdig Evert Svensson. Erkänn i stället att det här finns ett problem, vars lösning vi eventuellt skulle kunna närma oss genom att vidta olika åtgärder såsom dels en utsträckt information, dels eventuellt också en utsträckt anonymitet fram till en viss gräns, som jag var inne på i mitt tidigare inlägg. Men vi får inte fixera diskussionen enbart vid anonymitetsfrågan. Jag skulle ha uppskattat om Evert Svensson också hade nämnt något om det sociala klimatet och de tendenser som där är på gång. Som ledamot i socialberedningen bör ju Evert Svensson väl känna till att det har skett en strömkantring i det sociala klimatet i Sverige. De målsättningar och grundsatser och den människosyn som har varit förhärskande under ett antal år inom socialpolitiken är på reträtt. Evert Svensson vet mycket väl att både utbyte av personer på vissa poster och strävan att utöka tvångsinstrumenten i samhället är ett tecken på detta. Det skulle vara intressant ifall Evert Svensson något ville kommentera det. Det har nämligen stor betydelse inte minst för den oro som utsatta människor av olika kategorier här i samhället känner och som vi alla är angelägna om att minska och bekämpa.

Herr talman! Hela utskottet, dvs. både majoritet och reservanter, understryker att det finns en mycket långt utvecklad sekretess i svensk sjukvård. Men jag tycker ändå, Evert Svensson, att man inte behöver ha så 1 väldigt stor inlevelseförmåga för att förstå att homosexuella människor, som vet hur samhället under lång tid har betett sig och vilka fördomar som råder, hyser oro. Det är ju iakttagelserna av den oron som har förmått så många infektionsläkare att föra fram förslaget om fullständig anonymitet. Jag kan försäkra att det inte är något påhitt av folkpartiet eller vpk, utan förslaget kommer från dem som i frontlinjen har kontakt med aidspatienter, med HIV-smittade, och som har märkt hur testfrekvensen har sjunkit på ett oroväckande sätt under det senaste året. Evert Svensson nämnde Roslagstulls sjukhus, där en mycket stor del av sakkunskapen i Stockholmsområdet finns koncentrerad. I går kunde vi i Dagens Nyheter läsa en apell, som man kanske får kalla det, av professor Sven Britton, som är verksam vid detta sjukhus. Han vädjade till riksdagens ledamöter att beakta just dessa erfarenheter och att acceptera den fullständiga anonymiteten. Jag hoppas att många ledamöter läste den artikeln.

Herr talman! Jag kanske verkade hårdare i min bedömning än jag möjligen var. Jag är hård i bedömningen att reservanterna förstärker en oro som finns. Självfallet menar jag inte att det inte finns en sådan oro. Vad jag menar är att om det finns en sådan oro — och det gör det — skall man handla så, att man stillar denna oro. Det är vad vi har försökt att göra i utskottsmajoritetens skrivning. Jag är glad över att både Daniel Tarschys och Jörn Svensson har sagt att det råder sekretess. Det gäller att understryka det, så att uppfattningen bland dem det gäller förstärks att när de testar sig så sker det anonymt — det förs inga anteckningar eller något sådant. Men om det skulle visa sig att testet ger ett positivt utslag, då gäller smittskyddslagen. Då gäller en stark sekretess. Då gäller också att vederbörande skall ha behandling och vård. Om man inte följer vad som här gäller, då inträder vissa åtgärder som samhället måste vidta. Jag sade i slutet av mitt huvudanförande att det som Jörn Svensson framförde här lämpligen bör diskuteras i aidsdelegationen. Det är möjligt att man kan komma fram den vägen, men så långt vi nu kan se är ställningstagandet på den här punkten det som utskottet har gjort och det som jag tillstyrker.

Herr talman! Återigen behandlar vi här i kammaren sjukdomen aids och HTLV-III-smitta. Det senare kallas numera allmänt HIV. Tyvärr kommer vi att få anledning att återkomma till aids många gånger i framtiden. Aids är bland det allvarligaste som drabbat mänskligheten, och det är nödvändigt att följa och analysera utvecklingen och vidta åtgärder på många områden. Det är ändå oerhört svårt att få fram verkningsfulla åtgärder för att hindra smittspridningen och vårda dem som drabbats. Att bota och vaccinera är ännu så länge omöjligt. Forskningens roll är därför mycket väsentlig. Vi politiker kommer säkerligen i framtiden att få ta ställning till krav på åtgärder som aldrig skulle ha föreslagits om inte denna hemska sjukdom utvecklats. Risken är stor att krav kommer på åtgärder som inte är förenliga med vad vi menar med ett demokratiskt rättssamhälle. Ansvaret att följa aidsfrågan och vidta riktiga och snabba åtgärder vilar därför tungt på regering — Prot. 1986/87:50 och riksdag. Vi har från moderata samlingspartiet hittills stött regeringens 16 december 1986 åtgärder i medvetande om behovet av samling i denna fråga. skyddsläkaren skall få möjlighet att begära in de uppgifter om en enskild TIpfSprid eng en ay & Zu Ä SE ; LAVI/HTLV-III person som läkaren behöver för att kunna fullgöra sina åligganden. É Z «infektion Vidare skall smittskyddsläkaren lämna vissa uppgifter om smittade, som underlåtit att följa meddelade föreskrifter, till socialtjänsten, polisen och i förekommande fall skyddskonsulenten. De ändringar i sekretesslagstiftningen som nu sker är motiverade av allvaret i sjukdomen och nödvändigheten av att smittskyddet fungerar. Jag vill understryka vad som sägs i betänkandet om att vissa lättnader i sekretessen är nödvändiga för att smittskyddsläkaren skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Ansvaret att skydda andra väger mycket tungt. För alla de patienter som följer behandlande läkares föreskrifter — och det är flertalet — kommer det inte att bli något vidgat informationsutbyte. Men det måste finnas en möjlighet för socialtjänsten, polisen och skyddskonsulenterna att uppmärksamma och rapportera, om en smittad inte följer läkares föreskrifter utan för smittan vidare. Jag vill betona att det är angeläget att följa upp vad som i praktiken sker, när en person inte följer föreskrifterna. Fungerar föreskrifterna? Fungerar lagen? Människor får inte medvetet föra smittan vidare. I så fall kan det finnas anledning att överväga om inte ytterligare åtgärder behöver vidtas. Jag vill också något beröra förslagen om att provtagning skall kunna ske helt anonymt, således även när ett prov visar sig vara positivt. Jag vill hävda att resonemang om fullständig anonymitet faktiskt kan vara skadlig. Det är oerhört viktigt att alla smittade nås av föreskrifter och att de kan följas upp. Det är nödvändigt för att smittskyddet skall fungera. Effekten av förslag om fullständig anonymitet kan bli att förtroendet för sekretessen inom sjukvården riskerar att undergrävas. Vi har ett starkt sekretesskydd inom hälsooch sjukvården, och detta stränga skydd skall vi framhålla. Vår uppgift är att försäkra människor om att sekretess råder. Det är allvarligt om människor får för sig att sekretessen brister och att man därför måste ha fullständig anonymitet. Betänkande 9 behandlar också vården av smittade och ändrade regler när det gäller narkotikamissbrukare som tvångsintagits på sjukhus. En narkotikamissbrukare som tvångsintagits på sjukhus skall kunna överföras till en institution inom missbrukarvården för att där få vård för sitt missbruk, förutsatt att han eller hon medger det. Vid vistelsen avses intagningen på sjukhus bestå. Det är bra att den här möjligheten att få vård för missbruket öppnas, men det är helt nödvändigt att få fram vårdformer som beaktar de aidssjukas speciella problem. Det säger också socialutskottet, och det finns anledning att understryka detta kraftigt. Det måste nu bli en prioriterad uppgift att finna lämpliga vårdformer, vare sig det är fråga om tvångsvård eller om frivillig vård. Herr talman! Som jag sade tidigare i mitt anförande kommer vi att få återkomma till problemen med aids åtskilliga gånger framöver. Man har i 13 många år förgäves försökt komma till rätta med immunbristsjukdomar, virussjukdomar och cancer. I aids har vi fått en kombination av dessa, som gör problemen synnerligen omfattande och svårlösliga. Framför allt måste den informationssatsning man nu påbörjat följas upp. Även om undersökningar visar att svenska folket ganska väl känner till aids och hur smittan sprids, måste varje människa inse att aids rör var och en. Inte minst ungdomar måste få klart för sig att aids i hög grad är en fråga om livsstil, att man själv genom sitt eget agerande kan utsätta sig för smitta. Även om informationen redan varit mycket omfattande tycks det som om människor inte förstått just detta att aids angår alla. Hur kan man annars förklara att prostitutionen fortsätter, trots att alla torde veta att de prostituerade sprutnarkomanerna innebär en stor smittrisk, eller att besöken på s.k. bastuoch videoklubbar fortsätter trots att dessa anses vara smitthärdar? Nu kommer det att bli stopp för bastuoch videoklubbar inom kort, och det är bra. Det finns dock anledning att dra lärdom av att de kunnat dra till sig besökare trots all den information som givits. Information som verkligen når fram till människors medvetande är nödvändig. Det är också angeläget att informationen till vårdpersonal och andra som i sitt yrke kommer i kontakt med smittade följs upp och hålls aktuell. Det är nödvändigt för att skydda dem och för att kunna ge smittade och sjuka en så bra vård och ett så bra bemötande som möjligt. Metoder för provtagning av vissa grupper —t.ex. gravida kvinnor, värnpliktiga — som nu har startats kan och bör utvecklas vidare och följas upp. Att bekämpa missbruk och få till stånd en bättre narkomanvård är viktiga led i bekämpningen av aids. Redan rädslan för aids borde få många att avstå från att pröva knark. Det torde krävas ytterligare 400-500 platser i behandlingshem de närmaste åren för narkomaner. Hoppet står till de enskilda organisationernas hem. De arbetar mycket flexibelt och med mer variation och fler idéer än det allmännas. Kommunernas roll blir att aktivt söka upp, motivera missbrukarna till vård och se till att de kommer till vård. I detta sammanhang vill jag uttala förhoppningen att socialberedningen vid översynen av LVM överväger en skärpning av indikationerna för omhändertaganden — en smittad narkotikamissbrukare kan ju utgöra en allvarlig fara för annans liv — samt vårdtidens längd, utformning och innehåll. LVM har fått en större och annan roll, eftersom narkotikamissbrukarna är en stor riskgrupp. Jag hoppas att socialberedningen beaktar detta vid sitt arbete med LVM. Herr talman! Vi får anledning att återkomma till dessa frågor många gånger. Jag vill sluta mitt anförande med att åter betona att allt som rör aids måste följas mycket noga — informationssatsningen, forskningen, smittspridningen, antalet insjuknade, vården osv. Nödvändiga åtgärder måste vidtas snabbt och kraftfullt. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande 9.

Herr talman! Jag skall be att få ta upp tiden med en liten kommentar till Ann-Cathrine Haglunds anförande. Hon säger: Det är viktigt att alla HIV-smittade nås av föreskrifter. Ja visst! Men det förutsätter ju att de Prot. 1986/87:50 känner att de kan övervinna den psykologiska barriären och gå till sin läkare, 16 december 1986 och det är där anonymiteten och den förstärkta sekretessen kommer in. Jag tror att många i likhet med Ann-Cathrine Haglund har en viss brist på Lagstiftningsåtgärder inlevelse i hur många homooch bisexuella människors reaktionssätt motspridningen av gestaltar sig i det samhälle som de lever i och har vuxit upp i. Den rädsla som BA VTI ue det här handlar om är inte bara en rädsla att bli känd i största allmänhet, att — fektion bli registrerad osv., utan det är också ett psykologiskt motstånd mot att även inför den läkare man söker tala om att jag, såsom identifierad person, har homosexuell läggning eller är bisexuell. Många människor har en oerhörd barriär mot att tala om detta och veta att läkaren känner namn, bosättningsort osv. Det är detta man måste försöka övervinna. Det gör man naturligvis inte bara genom ett utsträckt anonymitetsskydd, utan i längden övervinner man detta bara genom ett öppnare och bättre samhälle, ett samhälle där homosexualitet är erkänd som en naturlig och med heterosexualitet likvärdig form för sexuell samlevnad. Men vi kan ju inte vänta på detta! Jag tror att enda sättet att dämpa anonymitetsfrågans betydelse i det här sammanhanget skulle vara om politiker som Ann-Cathrine Haglund hjälpte till med att trycka på regeringen i den fråga som gäller det legala och medborgerliga likaberättigandet för homosexuella; Vi är alla en smula oroade över det dröjsmål som tycks vidlåda den propositionen. Det skulle vara en bättre insats från olika politikers sida att driva den frågan än att så frenetiskt bekämpa alla propåer om utsträckt anonymitet.
Herr talman! Jag har ingen brist på inlevelse, Jörn Svensson. Jag är helt och fullt medveten om hur många homooch bisexuella känner det i dagens situation och att denna sjukdom har inneburit att fördomar tyvärr har blossat upp på många håll. Men jag tror att rätta sättet att övervinna den barriär som man kanske behöver komma över för att gå till provtagning är att skapa förtroende för sjukvården. Jag tycker att det är riksdagens uppgift och vår uppgift som politiker att i det här arbetet skapa förtroende för sekretessen i sjukvården. Jag är rädd för att debatten om en fullständig anonymitet undergräver detta förtroende och blåser under oron. Det tycker jag är mycket allvarligt. I stället skall vi visa för alla människor som hyser denna oro inför en provtagning och som har den psykologiska barriär som Jörn Svensson talar om, att man kan vända sig med förtroende till sjukvården och att det råder sekretess.
Herr talman! Jag finner att mitt senaste inlägg var helt bortkastat. Trots allt sitt tal om inlevelse förstår Ann-Cathrine Haglund inte riktigt vad jag menar.

Herr talman! När aids kom till vårt land, var det för de allra flesta fråga om ett helt okänt begrepp. Okunnigheten och förvirringen var stor. Dagspressen 15 fylldes med uppgifter om aids och viruset HTLV-III, och människor reagerade med oro, rädsla och ibland aggressivitet. En sjukdom som man inte har vare sig vaccin eller medicin mot har skapat en otrygghet, som i sin tur lett till krav på hårda lagar och ingripanden. Ibland har rent extrema krav förekommit. Efter den första, chockartade vetskapen har reaktionerna avtagit. Naturligtvis beror det till en del på att man nu vet mer om vad det handlar om, men vi möter också ganska ofta attityden: jag bryr mig inte, det kan ändå inte drabba mig. Det är måhända en rätt naturlig reaktion, men det får bara inte gå dithän att medvetenheten om riskerna försvinner. Det är ju — tyvärr och märkligt nog — så att kunderna fortsätter att uppsöka prostituerade, även dem som uppger att de är HIV-smittade. De s.k. bastuklubbarna fortsätter med sin verksamhet, som alldeles uppenbart ökar risken för smittspridning. De här företeelserna, plus en del andra, leder till att smittan inte kan anses begränsad till vissa riskgrupper, utan den kan givetvis följa kunderna, klubbesökarna till nya miljöer och nya grupper. Frågan om bastuklubbarna har ju aktualiserats i aidsdelegationen, och jag förmodar att förslag från regeringen snart kommer. Vad gäller prostitutionsverksamheten kommer det att visa sig om de åtgärder vi nu kommer att besluta om får önskad effekt. I annat fall kan det bli aktuellt med andra åtgärder även där, t.ex. att som föreslagits i en centermotion utreda frågan om det är möjligt att kriminalisera kundernas förfarande. Den synpunkten har fått allt större gehör i det här sammanhanget. När de första uppgifterna om aids kom antyddes det att smittan bara förekom hos homosexuella. Tyvärr skapades då en bild som fortfarande till viss del lever kvar. Många människor har en diffus uppfattning om att aids hänger ihop med homosexualiteten som sådan, och det har naturligtvis bidragit till en särskilt negativ attityd till den gruppen människor. Det är mycket olyckligt, för jag tror att vi hade haft en annan och bättre situation i smittskyddsarbetet i dag om inte detta fenomen hade uppstått. Kanske hade då reaktionerna på politiska beslut varit mindre negativa från de homosexuella än vad som ibland är fallet i dag. Trots att den här sjukdomen inte kom först till vår världsdel eller först till oss i Sverige, finns det inte så mycken erfarenhet att hämta från andra håll när det gäller att stoppa smittspridningen. Vi har fått känna oss fram, vi har tagit steg för steg — oftast, glädjande nog, i stor enighet. Jag vill gärna säga att vi från oppositionen i den här frågan har mött en stor öppenhet hos regeringspartiet för förslag och synpunkter. Den nu aktuella propositionen är helt i enlighet med de tankegångar vi haft i centerpartiet, som också kom till uttryck i en motion från oss under allmänna motionstiden. Ända sedan smittskyddslagen gjordes tillämplig i det här sammanhanget har det ju från olika samhällsorgan framhållits att vissa lagändringar måste göras för att smittskyddsarbetet skall bli effektivt. Vi har inte haft några invändningar i huvudsak mot propositionen. Vi har emellertid haft ett par ändringsförslag, som vi menar gör riksdagsbeslutet bättre, framför allt genom att rättssäkerheten förstärks. Det första gäller lydelsen i 18 § smittskyddslagen, där det förslag som utskottet nu lägger fram innebär att den krets av myndigheter som kan komma i fråga begränsas. Vårt andra förslag, som vi fått gehör för i utskottet, är ett tillägg som går ut på att den som blivit tvångsomhändertagen för vård enligt smittskyddslagen regelbundet skall kunna få sin sak omprövad. Som utskottet konstaterar är läget utan en sådan ordning otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. De här ändringarna innebär ju inte att effekten beträffande smittbekämpningen blir sämre. Tvärtom kan utsikterna att lyckas i arbetet bli betydligt bättre, om förståelsen för lagändringarna ökar. Frågan om fullständig anonymitet har återigen tagits upp, som framgått av debatten hittills, av folkpartiet och vpk. Om man avgränsar en fråga områdesvis, är det givetvis möjligt att komma fram till olika uppfattningar. En del infektionsläkare har, med utgångspunkt i sin verksamhet, uttalat att fler skulle låta testa sig om anonymitetsskyddet utvidgades. Å andra sidan har de läkare som skall spåra personer som kan ha blivit smittade av en HIV-smittad blodgivare naturligtvis stort intresse av att känna till blodgivarens identitet. Vi i Sveriges riksdag som har den svåra uppgiften att fatta beslut i de här frågorna måste förstås försöka se problemet i ett helhetsperspektiv och ta ett ansvar för sådana åtgärder som kan stoppa smittspridningen. Med all respekt för dem som har kommit fram till en annan uppfattning kan jag inte anse att vi på ett riktigt sätt tar det ansvaret, om vi lagstiftningsvägen avhänder samhället en möjlighet att ingripa i de fall den smittade själv åsidosätter de regler som måste gälla. Det har sagts att det bara rör sig om ett litet fåtal personer, och det är troligt att det är så. Men i så fall är det viktigt att om och om igen framhålla att övriga, alltså den stora majoriteten, kommer att åtnjuta samma sekretess beträffande journalanteckningar som alla andra som behandlas inom hälsooch sjukvården. Det är angeläget att det inte råder någon som helst osäkerhet på den punkten. Vad beträffar Jörn Svenssons kompromissförslag här vill jag gärna säga att jag finner det intressant. Jag menar att vi måste vara beredda att pröva den frågan, om det skulle visa sig bli nödvändigt. Herr talman! Det är naturligtvis ytterst nödvändigt att vi följer utvecklingen med allra största uppmärksamhet. Det kommer säkert att bli många fler riksdagsbeslut i fråga om aids. Vidare får vi inte vara främmande för att ändra beslut som kan ha slagit fel i verkligheten. Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:10 behandlas frågan om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag. I betänkandet behandlas också regeringens proposition i ärendet samt ett antal motioner i anledning härav. Utskottet tillstyrker i betänkandet förslaget om en sänkning av bidragsförskottsnivån från nuvarande 41 96 till 40 96 av basbeloppet liksom förslaget om ändrade regler för indexuppräkning av underhållsbidrag till barn, vilket innebär att uppräkningen framöver helt skall följa utvecklingen av basbeloppet. För närvarande uppräknas underhållsbidrag till barn med endast sju tiondelar av basbeloppsändringen och företas först om basbeloppet ändras med minst 5 96. Däremot avstyrker utskottet vårt yrkande om utsträckt tid för preskription och införsel av underhållsbidrag samt om möjlighet till införsel även i arbetslöshetsersättning m.fl. förmåner. Här reserverar sig moderata och folkpartistiska ledamöter mot utskottets skrivning. Vidare avstyrker utskottet ett antal motionsyrkanden, bl.a. ett moderat yrkande rörande arbetet i den nya kommittén för översyn av reglerna för underhållsbidrag till barn och bidragsförskott. Utskottet understryker visserligen att utredningen bör arbeta skyndsamt. Vi moderater anser dock bl.a. att förslagen från riksdagens revisorer är så väl underbyggda att ett genomgripande förslag borde kunna presenteras inom en snar framtid. Enligt de direktiv som utredningskommittén nyligen fått och där det talas om en djupgående och allsidig belysning av de grundläggande frågorna kommer det att ta lång tid —t.o.m. onödigt lång tid — innan åtgärder, som de flesta i stort sett redan är överens om, kan komma att vidtas. Utredningen bör enligt direktiven vara klar den 1 november 1988. Men riksdagen borde betydligt tidigare kunna ta ställning till många av de förslag som redan finns. Statens utgifter för bidragsförskotten har blivit allt större och är även nu i stigande. Nettoutgiften för utbetalda bidragsförskott var 759 milj.kr. budgetåret 1979 84. I propositionen beräknas utgiften bli 1 720 milj.kr. budgetåret 1986/87. Det har visat sig att bidragsförskottssystemet har grundläggande brister. Bl. a. är samordningen bristfällig mellan bidragsförskottslagen och föräldrabalken resp. den lagstiftning som reglerar betalningsskyldighet för fordringar i allmänhet. Administrationskostnaderna synes också vara onödigt höga. Det är med tillfredsställelse som vi moderater har tagit del av rapporten från riksdagens revisorer samt revisorernas förslag till riksdagen. Det förslag till förändringar som framläggs i föreliggande proposition tillstyrker vi. Emellertid konstaterar vi med förvåning att vissa av revisorernas förslag till kortsiktiga åtgärder inte har presenterats i propositionen, trots att de är väl underbyggda och också väl motiverade. I stället föreslås de bli ytterligare utredda. Det tycker vi, som sagt, är onödigt. Vid 1981 87:50 återbetalning. Riksförsäkringsverket anser att den nuvarande preskriptions 16 december 1986 tiden kan utnyttjas otillbörligt. Även riksförsäkringsverket anser att pre skriptionstiden bör förlängas till fem år. Vi menar, i likhet med revisorerna, Andriggi reglerna för att en skuld för underhållsbidrag i princip bör likställas med andra skulder Bidragsförskoti Gel ka: EE ; "— derhållsbidrag Den korta preskriptionstiden, i förening med att preskriptionsavbrott inte tillåts, verkar i motsatt riktning. Starka skäl talar således för vårt förslag. Vi anser att riksdagen nu bör fatta beslut i enlighet med detta. För att en femårig preskriptionstid skall medföra ett förbättrat indrivningsresultat krävs motsvarande införseltid, varför vi — liksom vi tidigare har gjort — också föreslår en femårig införseltid. Vårt förslag sammanfaller även här med revisorernas och riksförsäkringsverkets förslag. Vi vidhåller även vårt tidigare förslag om att utsökningsbalken bör ändras, så att dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, arbetsmarknadsutbildningsbidrag, utbildningsbidrag och andra löneliknande ersättningar kan tas i anspråk. Det bör gälla såväl införsel för underhållsbidrag som annan införsel och utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken. Redan ensamförälderkommittén ansåg, det framgår av dess betänkande, att det var otillfredsställande att nuvarande regler från ekonomisk synpunkt ställer sig olika för den enskilde, trots att förmågan att betala av en skuld kan vara i stort sett densamma. Kommitténs förslag har inte mötts av några invändningar vid den remissbehandling som varit. Vi anser inte att det finns några ytterligare skäl att utreda denna tidigare så väl utredda fråga. Därför föreslår vi en ändring i likhet med revisorernas och riksförsäkringsverkets förslag. Herr talman! Vi tycker att man borde kunna gå snabbare fram och lösa dessa problem, i synnerhet som vi i stort sett är överens om tagen. Därför finns det knappast anledning att skjuta dessa frågor på framtiden — såsom nu utskottet förordar. Jag vill till slut yrka bifall till reservationerna med moderata namn i det här betänkandet.

Herr talman! Riksdagens revisorer har för riksdagen påpekat stora brister i systemet med bidragsförskott och underhållsbidrag till barn. Ett enigt socialutskott har anslutit sig till revisorernas bedömning och framhåller i sin skrivning att det behövs mer faktaunderlag i fråga om den ekonomiska och sociala situationen för såväl underhållsskyldiga som underhållsberättigade, för barnen och deras vårdnadshavare. De sociala konsekvenserna av olika regleringar måste särskilt belysas, har utskottet framhållit. Vpk stöder till fullo denna utskottsskrivning. Vi anser att det verkligen är angeläget att man bryr sig om att ta reda på hur dessa barn och deras föräldrar egentligen lever och har det, innan man gör några förändringar. När regeringen nu har beslutat att tillsätta en utredning, som skall ha slutfört sitt arbete senast den 1 november 1988, anser vi att man inte skall göra några stora förändringar i systemen med bidragsförskott och underhållsbidrag. Vi vet inte riktigt vilka konsekvenserna av dessa förändringar blir för 19 de enskilda människorna. För staten rör det sig om en förändring av indexuppräkningen av underhållsbidragen, en besparing för budgetåret 1987/88 på 20 milj.kr. Men eftersom hela utgiften för bidragsförskotten är drygt 1,7 miljarder kronor, kan man se att den här förtjänsten på en ändrad indexuppräkning skulle utgöra en mindre besparing för statens del. För den enskilda människan, som är underhållsskyldig, kan emellertid förändringen medföra betydande kostnadsökningar. Det gäller då den grupp underhållsskyldiga som fullgör sina skyldigheter och betalar efter förmåga. Denna grupp föräldrar — oftast ensamstående pappor — försöker uppehålla föräldraskapet och gemenskapen med barnen. Just för den gruppen kan denna ändrade indexuppräkning urholka ekonomin, och det kan gå ut över möjligheterna att umgås med barnen -— för det är inte alldeles gratis att vara söndagsförälder heller. Däremot påverkas ju inte alls den grupp underhållsskyldiga som av olika skäl inte betalar sitt underhåll. För den gruppen är det likgiltigt om man ändrar indexuppräkningen eller inte. Det finns ju en del som med olika manipulationer lyckats få ned sin inkomst så pass att det inte finns någonting att ta av när man skall betala till barn ur ett tidigare äktenskap. Inte heller påverkar man de situationer där bägge föräldrarna är överens om att underhållsbidraget skall sättas så lågt som möjligt för att man så att säga gör förtjänst på det. Staten träder in och betalar, och föräldrarna slipper bråka med varandra om vad underhållsbidraget egentligen skall vara. De berörs alltså inte heller av den ändrade indexuppräkningen — bara dessa föräldrar som betalar snällt vad de blir ålagda. Riksdagens revisorer har inte ansett att riksdagen skulle ändra indexuppräkningen omedelbart, utan de anser att en utredning måste se på denna fråga och tala om vad konsekvenserna blir. Lagutskottet har skrivit att denna ändring får ses som ett provisorium, för det kan hända att det behövs ytterligare förändringar när utredningen har blivit klar och lagt fram sina förslag. Vi tycker inte heller att det är särskilt bra att man nu antar ett provisorium, som kanske skall ändras om några år igen. Det finns alltså många skäl till att utredningen först bör se över frågan om indexuppräkningen av underhållsbidragen innan man gör en förändring. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till reservation nr 1. Jag yrkar också bifall till reservation nr 2. Den innebär avslag på förslaget om en sänkning av bidragsförskotten. Staten vill spara in 60 milj.kr. på att sänka bidragsförskotten med 1 96. Men jag tror inte att den besparingen blir någon besparing totalt sett för samhället. De ensamstående föräldrar som uppbär bidragsförskott består ju till största delen av kvinnor, och det är kvinnor som mycket ofta är lågavlönade. Vi vet också — det har vi sett siffror på — att dessa ensamföräldrar betydligt oftare än samboende föräldrar måste få socialbidrag för att klara sin situation. Kan det då vara klokt att minska på bidragsförskotten till den här gruppen? Jag tror att en stor del av denna besparing kommer att motsvaras av ökade utgifter när det gäller socialbidragen. Som ett skäl för att sänka nivån på bidragsförskotten framhålls i propositionen höjningen av barnbidraget fr.o.m. den 1 januari 1987. Men det tycker jag är en något märklig motivering. I praktiken skulle det innebära att barn till ensamstående föräldrar får ut 333 kr. mindre per år av denna Ett annat skäl som framhålls för sänkning av bidragsförskotten är den 16 december 1986 förändrade basbeloppsberäkningen 1983. Då återställde man vad borgarna hade rivit ned 1981. År 1981 fick man alltså höja bidragsförskotten som en kompensation. Sedan återställdes socialdemokraterna det hela 1983. Men bidragsförskotten låg kvar på den höga nivån, och nu anser man att det inte finns något skäl att behålla den på den nivån, utan det kan sänkas med 1 96. Jag vill erinra om att samtidigt som man höjde bidragsförskotten höjde man också handikappersättningen med 1 26. Är det så att säga en principiell syn att man skall sänka bidragen som höjdes i och med den ändrade basbeloppsberäkningen? Och kan vi då vänta oss att handikappersättningen också skall sänkas? Eller är det bara på ensamstående föräldrar som regeringen har tänkt spara pengar den här gången?

Herr talman! Riksdagen beslutade i våras att hos regeringen begära en förutsättningslös utredning av systemet med underhållsbidrag och bidragsförskott. I samband härmed uttalade socialutskottet som sin mening att frågan om eventuellt kortsiktiga åtgärder för att komma till rätta med vissa olägenheter i systemet skulle överlämnas till riksdagens bedömning. Regeringen har nu kommit med förslag om sådana punktvisa insatser. Men låt mig först erinra om att riksdagens beslut i våras var föranlett av förslag från riksdagens revisorer, som granskat det nuvarande systemet. Enligt revisorerna innebär det nuvarande systemet onödigt höga utgifter för staten. För budgetåret 1986/87 beräknas utgifterna uppgå till 1 720 milj.kr. Det är inte de höga utgifterna i sig som har gjort revisorerna bekymrade, utan det faktum att utgifterna till vissa delar inte går att motivera. Utskottet har liksom revisorerna noterat att den nuvarande bristande samordningen mellan föräldrabalkens underhållsbestämmelser och bidragsförskottslagen är ett skäl till dessa omotiverade utgifter. Dessutom är bestämmelserna komplicerade och motstridiga samt medför onödigt höga administrationskostnader. Vad vi i dag har att ta ställning till är regeringens förslag till kortsiktiga åtgärder för att minska utgifterna och det administrativa krånglet. Förslagen i propositionen går utskottet och revisorerna till mötes i allt väsentligt, och utskottet tillstyrker att de genomförs. Beträffande reservanternas yrkanden vill jag anföra följande. Vpk anser i sina reservationer att lagen 1966:680 om ändring av vissa underhållsbidrag inte bör ändras nu, utan att den kommande utredningen skall ta upp den frågan. Skälet skulle vara att redan ekonomiskt utsatta grupper av underhållsskyldiga skulle få en besvärlig situation, om underhållsbidraget skulle höjas i takt med basbeloppsändringen. Revisorerna föreslår i och för sig att hela indexsystemet för såväl underhållsbidrag som bidragsförskott skall tas upp till behandling av den kommande utredningen. Bakgrunden är bl.a. att 7/10-regeln infördes som en provisorisk åtgärd till följd av den starka inflationen under dessa år. Utskottet anser att det nu, när vi inte längre har dessa tvåsiffriga inflationstal, finns skäl att ta bort provisoriet. Här finns det emellertid också ett intresse för 21 att snabbt komma till rätta med sådana olägenheter som att de underhållsskyldiga haft möjligheter att vältra över barnkostnader på det allmänna eller på vårdnadshavaren. Att det kan bli på det sättet hänger ofta samman med att föräldrarna har avtalsfrihet vad gäller underhållsbidragens storlek. Men det är tyvärr så att många missbrukar systemet i detta och andra avseenden. I det fall då underhållsbidraget är mindre än bidragsförskottet medför det en uppräkning av underhållsbidraget, som till bara 7/10 följer basbeloppsökningen, att gapet mellan bidragsförskottsnivån och underhållsbidraget ständigt ökar. Härigenom får samhället under årens lopp ta ett ständigt ökande ansvar. Är föräldrarna inte med i bidragsförskottssystemet är det i stället vårdnadshavaren som får ta över en allt större del av kostnaderna för barnet. Vpk anser att den effekten är motiverad när det gäller vissa grupper av underhållsskyldiga. Någon närmare precisering av dessa grupper görs emellertid inte. Jag menar då att så länge vi har den nuvarande statsfinansiella situationen måste både underhållsskyldiga vårdnadshavande föräldrar i största möjliga mån, i likhet med sammanboende föräldrar, ta det ekonomiska ansvaret för sina barn. Vad gäller den förhoppningsvis mindre grupp av underhållsskyldiga med sociala och ekonomiska problem bör den kommande utredningen ges bättre information. Regeringen, liksom utskottsmajoriteten, har delat revisorernas synpunkter i denna del, och i kommittédirektiven talas det om nödvändigheten av att få den ekonomiska och sociala situationen för såväl underhållsskyldiga som underhållsberättigade vårdnadshavare och deras barn belyst. Vidare har vpk yrkat att bidragsförskottsnivån skall bibehållas oförändrad med 41 96 av basbeloppet med hänsyn till att de vårdnadshavare som uppbär bidragsförskott till allra största delen är kvinnor och i regel representerar de lågavlönade i samhället. Men jag vill understryka att den av revisorerna och utskottet förordade justeringen av bidragsförskottsnivån enbart innebär att den återförs till den nivå som riksdagen har fattat beslut om. År 1981 höjdes ju bidragsförskottsnivån för att kompensera för en teknisk förändring i sättet att beräkna basbelopp; annars hade nämligen bidragsförskottsmottagarna fått en försämring. När sedan sättet att beräkna basbelopp ändrades tillbaka till vad som gällde före 1981 blev bidragsförskottsnivån inte justerad. Detta har lett till att bidragsförskotten under de senaste åren legat högre än vad riksdagen förutsatte vid 1979 års reform på området. På de tidigare punkterna ömmade vpk för de underhållsskyldiga men på denna punkt för vårdnadshavarna. Men för att få balans i ett sådant resonemang måste man väl ändå se hur kärnfamiljernas situation ser ut. Det är för att få klarhet i de här frågorna som revisorerna för sin del hävdat att underhållsskyldigas och vårdnadshavares ekonomiska förhållanden och levnadsstandard bör jämföras med andra föräldrars. Herr talman! Folkpartisterna och moderaterna har i sin reservation talat om en förlängning av preskriptionstiden från tre till fem år, förenad med motsvarande ändringar i införseltiden. Syftet är att effektivisera indrivningen av underhållsskulder. Enligt regeringen kan en för stor skuldbörda medverka till social utslagning, vilket i sig kan innebära att betalning av underhållsbidrag upphör. Därmed är vi åter i den situationen att vi faktiskt inte känner till hela sanningen om de underhållsskyldigas och vårdnadshavarnas ekonomis — Prot. 1986/87:50 ka och sociala situation. Utskottet förväntar sig att få svar på den fråganiden 16 december 1986 kommande utredningen. gp 0 Jae SEA SNS Likaså har man inom folkpartiet och moderata samlingspartiet talat för att utsökningsbalken skall ändras så att även arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd m.m. kan bli föremål för införsel. Detta har även ensamförälderkommittén, revisorerna och riksförsäkringsverket tidigare föreslagit. Enligt regeringen finns det mycket som talar för att de olika ersättningarna kan tas i anspråk för såväl löneutmätning som införsel. Dessa förmåner för inkomstbortfall har ju numera sådan kompensationsnivå att dessa gäldenärer kan ha förmåga att betala sina skulder lika väl som andra gäldenärer med liknande ekonomisk situation. Viss ytterligare beredning krävs emellertid innan ett ändringsförslag kan föreläggas riksdagen. Utskottet finner det angeläget att ett sådant förslag redovisas för riksdagen under 1987. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nu anfört yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1986/87:10 på alla punkter.
Herr talman! John Johnsson säger att våra förslag kan innebära att vissa personer som drabbas av detta skulle kunna råka ut för social utslagning. Det är förvisso inte på det sättet, John Johnsson. Det är faktiskt så att underhållsbidraget har legat på en i stort sett oförändrad nivå sedan 1981, samtidigt som bidragsförskottet stigit i takt med basbeloppsförändringarna. Detta framhålls ju också i propositionen. Vi menar också att det är viktigt att föräldrar sinsemellan, var och en efter sin förmåga, står för kostnaderna för barnens underhåll. Detta höll John Johnsson också nyss med om. Vi ställer alltså upp på att var och en skall betala efter sin förmåga, inte minst därför att rättvisa skall skapas mellan alla föräldrar. Därför tycker vi det är rimligt att man klarar upp det här för att få större rättvisa. Det innebär förvisso inte att det är frågan om någon social utslagning. I de fall då det skulle kunna inträffa att sociala problem uppstår på grund av förändringar får vi gå in med någon annan form av social hjälp, men det är viktigt att vi försöker komma till rätta med detta, så att rättvisa skapas, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller är skilda och har olika förutsättningar. Men det har ju också skett förändringar som gör att man borde kunna se över detta på ett snabbare sätt. Vi har i dag sett att riksdagsrevisorerna och utskottet tidigare har framhållit att mycket av detta redan är utrett. Därför behöver den utredning som snart skall börja arbeta inte hålla på så länge. Vi bör snabbare kunna ta ställning till de förslag som ju i stort sett är klara. Herr talman! Jag tycker att vi bör kunna gå snabbare fram. Detta är positivt, eftersom det inte är rimligt att olika föräldrar behandlas på olika sätt beroende på om de är sammanboende eller inte.
Herr talman! Både i propositionen och i utskottsbetänkandet betonas det att vi i dag inte har tillräckliga fakta om underhållsskyldigas och bidragsför 23 skottsberättigades ekonomiska och sociala situation. John Johnsson upprepade ungefär de orden i sitt anförande. Vi instämmer i det, herr talman. Vi saknar dessa kunskaper. När nu regeringen har beslutat att tillsätta en förutsättningslös utredning, som dessutom skall arbeta snabbt och vara klar inom två år, kan vi inte inse att man bör göra några stora förändringar i systemet med bidragsförskotten innan man har tagit reda på dessa fakta. Det är möjligt att de ensamstående har en så bra ekonomisk situation att man kan plocka av dem pengar, och det är möjligt att de underhållsskyldiga har gott om pengar så att de skall betala högre underhållsbidrag. Men vi vet inte detta, och det vet för övrigt inte riksdagens ledamöter heller. Några sådana undersökningar är inte gjorda. Det finns inga jämförelser mellan samboende föräldrar och ensamstående föräldrar redovisade. Det enda vi vet är att i gruppen ensamstående föräldrar finns det ett större antal socialbidragstagare än i gruppen samboende föräldrar. Det pekar i alla fall på att de ensamstående föräldrarnas ekonomi inte är så lysande. Därför bör vi, tycker jag, ta reda på hur de har det med ekonomin innan vi ytterligare försämrar för dem. För det är försämringar som skall genomföras i dag. Det finns två problem med underhållsbidragen, det erkänner vi också. Ett problem är de som inte betalar sina underhållsbidrag fastän de har en sådan ekonomisk situation att de kan göra det. De lyckas utnyttja olika kryphål för att dra sig undan. Det andra problemet är de föräldrar som tillsammans kommer överens om att underhållsbidraget skall sättas så lågt att bägge tjänar på det. Problemen med dessa två grupper kommer man inte åt med det förslag som läggs fram i dag till åtgärder som skall genomföras omedelbart. Däremot skall en utredning titta på dessa förslag, och vi menar att denna utredning kunde ha sett över indexuppräkningen också och dessutom prövat om det går att sänka bidragsförskotten. John Johnsson svarade inte på min fråga. Är detta en förvarning om att också handikappersättningen kommer att sänkas? Kommer vi att få se det i budgetpropositionen, eftersom handikappersättningen höjdes 1981 på samma sätt som bidragsförskotten? Nu sänker man bidragsförskotten därför att man inte anser dem motiverade. Gäller samma sak handikappersättningen?

Herr talman! Jag vill till Margé Ingvardsson först säga att vi diskuterar socialutskottets betänkande 10 angående bidragsförskott och inte handikappersättningen. När det sedan gäller de förändringar vi nu föreslår har man gjort den bedömningen i utskottet och i regeringskansliet att man kan göra dessa förändringar utan att det påverkar den utredning som är tillsatt för att titta på de övriga frågorna. När det gäller snabbheten vid genomförande av indrivningsförfarandet vill jag till Ingvar Eriksson säga att vi är överens om behovet, men det fordras vissa ytterligare överväganden för att man skall kunna genomföra förslaget. Jag tycker att moderater och folkpartister borde kunna ge sig till tåls. Vi har ju sagt att vi förväntar oss åtgärder under 1987. Jag har ingenting emot att utredningen genomförs snabbare, och om utredningen kan redovisa sitt arbete före den utsatta tiden blir alla säkert glada. Men det är svårt att få en effektiv utredning om tiden förkortas.
Prot. 1986/87:50 Herr talman! Ja, vi diskuterar bidragsförskotten i dag, men på s. 13 i 16 december 1986 utskottsbetänkandet talar man om nivåerna för bidragsförskott, och därhar ZH Tidsbegränsning av an utskottet räknat upp de förmåner som förbättrades 1981. Då höjdes nivåerna led a en. När man nu föreslår en försämring av en del av de här uppräknade tandläkare inom folktandvården förmånerna är det ganska naturligt att fråga om man också tänker sänka handikappersättningen. Det har jag alltså inte fått svar på, och jag förstår att vi kommer att få läsa om det i budgetpropositionen. Jag konstaterar också att John Johnsson inte har kunnat bemöta vad jag sade om att man inte kommer åt de verkliga problemen i samband med underhållsbidrag och bidragsförskott genom dagens justering. Man kan i alla fall inte göra någonting åt den grupp som inte betalar och inte heller åt den grupp som betalar för litet. Däremot kommer de pappor som betalar efter förmåga att få en kännbar höjning. De bidragsförskottsmottagare som har en dålig ekonomisk situation kommer också att känna av den sänkning av bidragsförskotten som riksdagen skall besluta om i dag. Vi motsätter oss den sänkningen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att förvägra assistenttandläkare en tryggare anställningsform, nämligen som tillsvidareanställda, och i stället göra som regeringen föreslår i proposition 60, bestämma att de skall vara visstidsanställda med treårsförordnanden. Regeringen har i proposition föreslagit att assistenttandläkare, som efter kommunalisering av patientvården vid de odontologiska fakulteterna får kommunal arbetsgivare, skall anställas för begränsad tid. Förslaget innebär att assistenttandläkare inte får den anställningstrygghet som tillkommer majoriteten av svenska löntagare och att de därmed inte heller får den 25 anställningstrygghet, som äntligen tillförsäkrats andra lärare vid högskolorna genom den nya lärartjänstorganisationen. Detta är principiellt orimligt. De assistenttandläkare som nu är anställda vid de odontologiska fakulteterna har i regel många anställningsår bakom sig. Flertalet är specialistkompetenta inom sina områden, och många har avlagt doktorsexamen eller planerar att göra det. Lärarstaben vid de odontologiska fakulteterna har därigenom blivit utomordentligt kompetent. De assistenttandläkartjänster som nu skall övergå till landstingskommunalt huvudmannaskap består till 75 96 av handledning av studerande och 25 90 av tandvård. Det är således inte några utbildningstjänster utan det är lärartjänster det handlar om. Om förslaget antas i kammaren, vilket det verkar att göra, kommer det således fr.o.m. den 1 januari 1987 att finnas två grupper av assistenttandläkartjänster inom folktandvården, utbildningstjänster och lärartjänster. Assistenttandläkarna vid högskolan är i dag förordnade för tre år i sänder. Tanken med treårsförordnanden var att tandläkaren vid sidan av sin handledande uppgift efter sex eller möjligen nio år skulle få specialistkompetens, trots att de odontologiska fakulteterna inte har någon formell skyldighet att utbilda specialister. De skall svara för grundutbildning av tandläkare och för forskarutbildning. Utvecklingen av assistenttandläkartjänsterna har visat sig bli en annan än den avsedda bl.a. därför att det inte går att upprätthålla kvaliteten i utbildningen om samtliga eller flertalet lärare utbyts med jämna intervall. I dag har tre fjärdedelar av de assistenttandläkare som tjänstgör vid tandläkarhögskolan i Umeå specialistkompetens, och de har tjänstgjort där i flera år. Motsvarande siffror gäller för övriga odontologiska fakulteter. Regeringens förslag innebär att en kompetent lärarstab, i stället för att erhålla fast anställning, med jämna mellanrum kommer att ersättas med outbildad personal. Den kompetenta personalen får lämna institutionerna utan att deras kunnande tas till vara genom andra anstäliningar. Oerfarna tandläkare får överta de svåra uppgifterna att utbilda nya tandläkare. Herr talman! Man undantar en grupp från den anställningstrygghet som blivit en bärande princip i det svenska arbetslivet. Detta gäller i dag endast tjänsterna i Umeå, men det är bara en början. Både Stockholm och Göteborg står i tur att få samma dåliga lösning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen i betänkandet.

Herr talman! Den proposition vi nu behandlar gäller en grupp tandläkare som för närvarande är statligt anställda, men som från den 1 januari 1987 kommer att vara anställda vid Västerbottens läns landsting. Den fråga som uppstått är huruvida de efter denna övergång fortfarande skall vara visstidsanställda eller om de i stället skall bli tillsvidareanställda. Visstidsanställning tillämpas inom den högre utbildningen för vissa personalkategorier, t.ex. forskarassistenter och kliniska lärare, medan däremot andra kategorier såsom högskolelektorer och högskoleadjunkter är tillsvidareanställda. Frågor av den här typen löser man enligt socialutskottets uppfattning bäst genom samtal mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare. Förhandlingar har också förts, men de har ännu inte lett fram till något underskrivet avtal. Då någon överenskommelse inte har träffats skulle de berörda tandläkarna — Prot. 1986/87:50 vid årsskiftet automatiskt bli tillsvidareanställda, eftersom detta är den 16 december 1986 Det är mot den bakgrunden som regeringen har lagt fram ett förslag om en ällni z brådstörtad ändring av tandvårdslagen. Var och en som läser socialutskottets St Maxa SOME assistentbetänkande kommer att upptäcka att socialutskottet inte är speciellt tilltalat tandläkare inom folk av den propositionen. Att vi ändå tillstyrker den skall inte uppfattas som att vi anser frågan om assistenttandläkarnas, eller för den delen någon annan yrkeskategoris, anställningsform slutgiltigt reglerad genom denna lagändring. Vi är klara över att det finns skäl både för och emot en fastare anställningsform, och vi förutsätter att diskussionerna i den frågan kommer att fortsätta.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
Herr talman! Det är glädjande att Daniel Tarschys säger att utskottet inte är speciellt tilltalat av lösningen i propositionen. Jag tycker att man då också skulle ha kunnat följa det förslag som lagts fram av vpk, nämligen att man skall se till att assistenttandläkarna får tillsvidareanställning. Alla andra lärare inom högskolan har tillsvidareanställning. Det finns ingen anledning att det inte också skall gälla för assistenttandläkarna, som ju till tre fjärdedelar är specialister. I dag handlar det bara om Umeå, men också Stockholm och Göteborg kommer att beröras inom en snar framtid om man inte kommer fram till den lösning som föreslås i vpk-motionen. Jag hoppas att man kommer fram till den lösningen. Detta är en principiell fråga. Det gäller i dag bara 25 tjänster, men det kommer att handla om betydligt flera inom en snar framtid. Det finns tandläkare i Umeå som har arbetat 17 år med visstidsförordnande. De har fått sina anställningar förlängda för tre år i taget. Det är givetvis inte tillfredsställande. Det finns ingen anledning att denna kategori inte skall ha samma trygghet som andra lärare inom högskolan.

Herr talman! Skillnaden mellan vpk:s och utskottets ställningstagande — och det kanske bör understrykas — är den att vpk vill gå in i de pågående förhandlingarna och genom lagstiftning lösa frågan. Utskottet menar att frågan inte skall lösas genom lagstiftning, utan att förhandlingarna bör fortsätta och frågan bör lösas i bästa samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inga Lantz säger att det inom högskolan bara finns tillsvidareanställd personal. Det är inte korrekt. Det finns, som jag sade i mitt huvudanförande, faktiskt olika grupper, bl.a. forskarassistenter och kliniska lärare, som är visstidsanställda. Det finns andra grupper, som högskolelektorer och högskoleadjunkter, som är tillsvidareanställda. Från utskottets sida utgår vi från att de framtida anställningsformerna kommer att avgöras efter förhandlingar mellan de berörda parterna.
Herr talman! De flesta som är specialister inom högskolan har tillsvidareanställningar. Det är vad det handlar om här. Dessa assistenttandläkare är till tre fjärdedelar specialister och skall alltså tillförsäkras samma trygghet i anställningen som övriga lärare inom högskolan.

Herr talman! Under fredagens debatt om engångsskatten på försäkringstagarnas pengar yrkade de tre borgerliga partierna att, därest riksdagen beslöt att bifalla förslaget om engångsskatten, inkomsterna från skatten skulle sättas in på ett konto i riksbanken. Dessa 15-20 miljarder kronor skulle stå kvar på kontot under 1987 och 1988 så att, i händelse av en borgerlig valseger 1988, en verklig möjlighet skulle finnas att betala tillbaka pengarna till de rättmätiga ägarna. Genom ett sådant förfarande skulle det vara väljarna som i val fick avgöra om det verkligen skulle bli en engångsskatt på försäkringstagarnas pengar och inte den nuvarande socialdemokratiska minoritetsregeringen som med vänsterpartiet kommunisternas hjälp tillåts driva igenom ett förslag som säkerligen inte omfattas av majoriteten av svenska folket. I anledning av förslaget krävdes som bekant från borgerligt håll en återremiss av ärendet till skatteutskottet, vilket också bifölls av kammaren. I utskottet yrkade vi att, om reservation nr 1 till utskottets betänkande med avslag på propositionen inte vann riksdagens bifall, inkomsterna från skatten skulle behandlas på sätt som jag just redogjort för. Socialdemokraterna var inte alls intresserade av att diskutera vårt förslag utan föreföll mig närmast indignerade över den vändning saken tagits, vilket man kanske kan förstå. Med 8 röster mot 7 avvisade socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna förslaget. När det gäller en återremiss av detta slag är bestämmelserna sådana att reservationsrätt inte föreligger, varför vi från de tre borgerliga partierna i ett särskilt yttrande krävde att influtna skattemedel inte skulle tillföras riksgäldskontoret för avbetalning av statsskulden utan i stället sättas in på ett särskilt konto i riksbanken och där innestå under 1987 och 1988. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 1 till utskottets betänkande. Därest detta yrkande inte skulle bifallas, yrkar jag att riksdagen hos regeringen begär att den tillfälliga skatten inte skall tillföras riksgäldskontoret för avbetalning av statsskulden utan i stället skall sättas in på ett särskilt konto i riksbanken och där innestå under åren 1987 och 1988. Förslaget är utdelat i kammaren.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 20, som behandlar pensionsskatten med anledning av den återförvisning till utskottet som kammaren beslöt i fredags, är utomordentligt kortfattat. Utskottets socialistiska majoritet avvisar i tre korta meningar de borgerliga partiernas förslag att låsa intäkterna från pensionsskatten på ett spärrat konto i riksbanken. Uppenbarligen är majoriteten inte det minsta intresserad av att låta svenska folket i allmänna val ta ställning till frågan om pensionsskattens vara eller inte vara. Det kan jag i och för sig förstå, eftersom det torde vara en kompakt majoritet hos medborgarna mot pensionsskatten, både i sak och i fråga om det sätt på vilket frågan hanteras. Socialdemokrater och kommunister vågar nog inte riskera ett nederlag. Jag ser detta som ytterligare ett tecken på maktfullkomlighet hos majoritetspartierna, en maktfullkomlighet som redan tidigare har manifesterats i den likgiltighet för en ordentlig sakbehandling som vi i folkpartiet och de övriga borgerliga partierna har påtalat. Jag skall inte upprepa alla argument mot pensionsskatten. De ventilerades under nära sju timmars debatt i fredags, och jag bedömer möjligheterna som små att på detta stadium påverka någon av kammarens socialistiska ledamöter. Den som inte tog intryck av debatten som fördes i fredags är uppenbarligen oemottaglig för sakliga och principiella argument. Jag vill därför yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 1. Jag vill också yrka bifall till det av Knut Wachtmeister under överläggningen framställda yrkandet, att riksdagen skall låsa pengarna på konto i riksbanken, under förutsättning att kammaren inte bifaller reservation 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag vill också yrka avslag på det särskilda yrkande som framställts av Knut Wachtmeister. Det finns skäl att ställa frågan, med anledning av fredagens debatt, om det här var den årliga demonstrationen av de borgerliga, att återförvisa ett ärende till utskott för att få det tillbaka omedelbart. Det har blivit litet av en tradition. Jag frågar mig, med utgångspunkt i det förslag som togs som intäkt för återförvisningen, som egentligen inte skiljer sig så värst mycket från det som finns i propositionen, om det kommer att göras ytterligare något formellt försök att fördröja majoritetsbeslut i riksdagen? Jag bara konstaterar att de här formella försöken att fördröja genomföran = Prot. 1986/87:50 det av olika förslag får ett litet löjets skimmer över sig. 16 december 1986
Herr talman! Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt att Tomm KOSS Or Orsa 8 ty y ge YR Franzén här i kammaren beskyller oss för att sabotera riksdagens arbete, när ringsbolässm; ms ett konkret förslag från de tre borgerliga partierna läggs fram hur denna mycket omfattande fråga skall lösas. Det är väl naturligt att när ett sådant förslag väcks, skall det återremitteras till utskottet för en allsidig behandling. Det är inte fråga om någon fördröjning eller något sabotage, Tommy Franzén, utan det är ett försök att vrida den här frågan rätt. Det är inget sabotage!

Herr talman! De borgerligas återremiss visar att de har satt sig i en klämma. Problemet är förstås att de gick ut alldeles för hårt och förenade sig med försäkringsbolagen i en kampanj med groteska överdrifter. Därmed står de nu inför ett trefaldigt dilemma. För det första tycks varken pensionsförsäkringarnas försäljare eller deras kunder tro på kampanjen. Försäljningen av pensionsförsäkringar slår nya rekord. För första gången någonsin går man under årets första tio månader över tvåmiljarderskronorsstrecket i belopp för nytecknade pensionsförsäkringar. För det andra vill de borgerliga tillgodogöra sig lagrådets auktoritet i sin kritik mot skatten. Men lagrådet punkterar många av kampanjens allra tyngsta argument. Vi hörde i fredagens debatt hur en del borgerliga talare uppenbarligen hade svårt att med hull och hår svälja vad lagrådet säger. För det tredje har man problem med återbetalningen. Knut Wachtmeister har tidigare sagt att vid en stöld skall man inte ta ställning till hur det går med återbetalningen förrän stölden är genomförd. Det är ett mycket märkligt argument. Man skall alltså inte förrän efter det att riksdagen fattat beslut börja fundera på om de bestulna skall få tillbaka sina pengar. Jag tror att alla dessa turer kring återremissen visar hur fullständigt orimlig denna principella hållning är för både Knut Wachtmeister och Lars Tobisson som givit uttryck för den i riksdagsdebatten. Kjell Johansson representerande folkpartiet har med emfas tidigare hävdat att det är tekniskt omöjligt att klara en återbetalning. Även den saken har vi debatterat. Vad jag kan konstatera är att när vi behandlade denna fråga i skatteutskottet i samband med vårt huvudbetänkande kom inte vid något tillfälle fram kritik mot den bokföringsmetod regeringen valt eller den budgetteknik som regeringen föreslagit. De borgerliga visade inget som helst intresse vid utskottets behandling att ta reda på om det fanns några metoder som underlättade eller kunde stimulera en återbetalning i ett senare skede. Några sådana initiativ eller frågor hörde vi inte av. När vi sammanträdde i skatteutskottet efter återremissen i fredags eftermiddag fick vi heller inte veta varför det skulle vara bättre att sätta in 31 pengarna på ett konto i riksbanken i stället för på ett konto i riksgäldskontoret. En återbetalning är ett politiskt beslut som måste fattas av riksdagen. Ett sådant beslut beror på den politiska viljan och inte på vilket konto den statliga bokföringen som man sätter in pengarna på. Jag kan försäkra att det inte finns några som helst bokföringstekniska hinder för att betala tillbaka pengarna om de sätts in på riksgäldskontoret på det sätt som föreslås av regeringen och utskottet. För de borgerliga återstår att bestämma sig för att antingen utfästa sig att betala tillbaka pengarna om man får chansen, eller också fortsätta att avslöja ihåligheten i kampanjen med dess groteska påståenden om stöld och konfiskation. Jag överlåter med varm hand åt de borgerliga att själva fundera vidare på den saken. T avvaktan på det yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på det särskilda yrkande som framställts.

Herr talman! Jag skall inte upprepa den långa debatt som hölls i fredags. Låt mig bara konstatera för det första att lagrådet har avstyrkt förslaget och för det andra att vi har nästan alla remissinstanser bakom oss i ett avvisande — endast LO och PRO uttryckte vid hearingen i skatteutskottet sympati för förslaget. Jan Bergqvist sade att det inte är någon skillnad om pengarna står i riksbanken eller på riksgäldskontoret. Nå, om det inte är någon skillnad, varför inte bifalla det förslag vi här kommer med, nämligen att pengarna skall sättas in på riksbanken? Jag tror att det av svenska folket skulle uppfattas mycket positivt och som en garanti för att om de borgerliga vinner valet 1988 kan pengarna betalas tillbaka. Jan Bergqvist talade om stöld och annat. Jag hade i fredags inte tillfälle att replikera. Jan Bergqvist sade i fredags: ”Om Knut Wachtmeister ser någon på gatan som förbereder brott, någon som är på väg att ta en väska, tänker då Knut Wachtmeister så här — jo, om vederbörande bör få tillbaka väskan får jag överväga när väskan väl är stulen?” Nej, så tänker jag inte alls! Om jag ser någon försöka ta en väska på gatan försöker jag hindra vederbörande att ta väskan. Och det är det jag gör nu.

Herr talman! Jan Bergqvist talade om lagrådet. Jag menar att vi mycket tydligt i fredagens debatt slog fast att lagrådet har varit allvarligt kritiskt i sin ställning till pensionsskatten. Det har framförts från flera håll, inte minst från folkpartiets sida, att det viktiga i fråga om beskattningsprinciper är att regler fastläggs i förväg, innan människor fattar sina olika beslut, och att de inte ändras i efterhand. Där finns uppenbarligen en stor skillnad mellan socialistisk och t.ex. liberal synpunkt. Om det nu vore så att Jan Bergqvist vore så övertygad om sitt förslags förträfflighet, varför är han då en sådan motståndare till den möjlighet som vi har anvisat från de borgerliga partiernas sida, nämligen att låsa pengarna på ett konto i riksbanken så att svenska folket får tillfälle att ta ställning till frågan i allmänna val? Detta borde ju vara en alldeles utomordentlig fråga att — Prot. 1986/87:50 gå till val på för socialdemokrater och kommunister. Men det vågar man 16 december 1986 uppenbarligen inte. Jag tycker att socialdemokraterna har en lättsinnig inställning till ett belopp av storleksordningen 15—20 miljarder kronor med årliga räntebetalningar av 1,5—2 miljarder kronor. I många budgetsammanhang diskuterar man med stor frenesi och entusiasm om olika anslag skall vara hundratusen kronor större eller mindre. Här handlar det om avsevärt större belopp. Det är inte en alldeles enkel fråga att besluta om ytterligare 2 miljarder i utgifter. Om det funnits en vilja hos socialdemokraterna att underställa frågan om pensionsskatten svenska folket i val, finns det nu en reell möjlighet att bifalla det andrahandsyrkande som vi har framlagt, nämligen att låsa pengarna på ett konto i riksbanken. Då finge man en valfråga som man kunde vinna stort förtroende på.

Herr talman! Det är uppenbart att lagrådet har tagit bort flera av de tyngsta argumenten i motkampanjen. Det har också lett till att t.ex. Handelskammarförbundet öppet attackerar lagrådet och säger att det är ologiskt och anmärkningsvärt att lagrådet kunnat anse att skatten inte strider mot grundlagen. I fredags fick vi uppleva att några av de borgerliga talarna uppenbarligen inte var beredda att acceptera lagrådets synpunkter helt och hållet. Samma intryck får man när man läser den avvikande meningen från de borgerliga som i betänkandet finns till yttrandet från konstitutionsutskottet. Det är alldeles uppenbart att det från den borgerliga kanten framkom andra uppfattningar än vad lagrådet fört fram när det gäller betryggande garantier för att skatten i slutänden drabbar de skattskyldiga enligt objektiva och rättvisa grunder och att sådana garantier torde vara för handen inom ramen för det kontrollsystem som föreligger enligt lag och med hänsyn till de skattesubjekt som det är fråga om. Knut Wachtmeisters inlägg i fredags går inte ihop med vad lagrådet säger om att detta inte är fråga om någon olaga konfiskation och att konfiskationsargumentet ofta begagnas i skattediskussioner på ett sätt som inte kan godtas från juridiska synpunkter. Jag ville peka på det dilemma som finns då det gäller att man å ena sidan helt och fullt vill tillgodogöra sig lagrådets auktoritet och att man å andra sidan har svårt att med hull och hår svälja de synpunkter som lagrådet för fram. Därefter vill jag övergå till det som är huvudfrågan i denna diskussion. Jag har mycket svårt att hänga med i Knut Wachtmeisters resonemang om väskryckningen på gatan och försöka tänka mig hur man kan ha en sådan inställning, dvs. att man ser en stöld förberedas, men inte kan ta moralisk och principiell ställning till att om denna väskryckning kommer till stånd skall väskan givetvis återlämnas till den rätte ägaren. Knut Wachtmeister har i debatten gång på gång hävdat att det inte går att ta ställning i denna fråga. Det är en orimlig ståndpunkt. Visst kan man ha en principiell uppfattning. Säger man som Knut Wachtmeister att detta är en 33 stöld och en konfiskation måste man också rimligen säga att man självfallet skall göra allt för att återbetala pengarna om det blir anledning till detta. Diskussionen om återremiss visar att Knut Wachtmeister nu är inne i den diskussion som han i fredags förmiddag sade att han inte ville delta i förrän efter det att riksdagen har fattat beslutet. Knut Wachtmeister dementerar ju nu i själva verket den uppfattning som han gav uttryck för, nämligen att man inte bör diskutera den principiella frågan. Jag vill då ställa nästa fråga som gäller kontona. Vi har undersökt hur det fungerar i det ena och det andra fallet. Oavsett vilken metod man väljer föreligger det möjligheter att återbetala pengarna om man har den politiska makten och viljan att göra det. Den fråga man kan ställa till de borgerliga är då: Tänker ni avskriva möjligheten att återbetala pengarna om utskottets förslag går igenom, nämligen att pengarna hamnar i riksgäldskontoret? Det föreligger ju inga bokföringstekniska eller andra hinder för en återbetalning. Min fråga är därför: Avser ni att avskriva era framstötar om återbetalning om pengarna hamnar på riksgäldskontoret i enlighet med vad utskottet föreslår?

Herr talman! Först beträffande lagrådet. Vi har accepterat lagrådets yttrande och inte kritiserat det. Men det är regeringen som har kritiserat lagrådet och beskyllt de tre höga juristerna där för att ha fattat ett politiskt beslut. Det har vi vänt oss emot. En annan sak är att vi inte anser att grundlagen tillräckligt mycket tar till vara egendomsrätten. Detta skall vi försöka ändra på. Men detta har icke med lagrådets yttrande att göra. När Jan Bergqvist säger att det står i lagrådets yttrande att det inte är fråga om en olaga konfiskation kan jag säga att det kanske är en laglig konfiskation men icke desto mindre en sorts konfiskation. Beträffande detta rån säger Jan Bergqvist att jag inte har tagit ställning till vad man skall göra med den stulna väskan. Vi vill ju hindra att den skall bli stulen. Vi försöker ju förhindra att den skall rånas. Vi försöker förhindra det i dag, och vi kommer under den allmänna motionstiden att återkomma och kräva samma sak, nämligen att denna skatt inte skall drivas igenom. Dessa motioner hinner behandlas av kammaren innan den första återbetalningen är gjord.

Herr talman! Jan Bergqvist säger att han inte förstår skillnaden mellan om pengarna går till riksbanken eller till riksgälden. Det tycker jag är är ett mycket egendomligt påstående. Vi har nämligen många gånger här i kammaren beslutat om att pengar från olika kommuner eller från enskilda företag skall sättas in på räntebärande konto i riksbanken. Det handlar då om pengar som finns kvar och därmed kan återbetalas. Om pengarna sätts in på konto i riksgälden kommer de enligt regeringens förslag att användas. Den ränteeffekt som därigenom uppstår kommer att förbrukas genom andra utgifter. Ett återbetalningslöfte skulle då innebära att man tar på sig en stor mängd nya utgifter, vilket inte är alldeles lätt att lova utan vidare. Prot. 1986/87:50 Slutligen vill jag säga att det förefaller som om Jan Bergqvist tyvärr varken 16 december 1986 har lärt sig eller förstått något av den diskussion om egendomsskydd som fördes här i fredags. Jag vill därför påminna honom om att lagrådets sammanfattande bedömning av detta förslag till pensionsskatt var en rekommendation att förslaget inte skulle genomföras. Detta är också vad vi i folkpartiet önskar.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att det som Knut Wachtmeister i fredags yttrande om stöld och konfiskation inte går ihop med vad lagrådet säger om att detta inte innebär någon olaga konfiskation och att konfiskationsargumentet ofta begagnas i skattediskussionerna på ett sätt som inte kan godtas från juridiska synpunkter. Problemet, Knut Wachtmeister, är att ni har gått ut med så stora ord att de nu fastnar i halsen. Ni är inte beredda att dra konsekvenserna av era egna uttryck om stöld och konfiskation, eftersom ni vill hålla frågan om återbetalning öppen. Man kan säga att ni hela tiden har varit besvärade av denna fråga. I utskottet visade ni fullständig likgiltighet och ointresse för problemet. Ni har hela tiden försökt skjuta frågan ifrån er genom att säga att ni inte vill diskutera detta nu och inte ta ställning i principfrågan. Detta vill ni skjuta framöver. Ytterst är Knut Wachtmeisters argumentering densamma även denna gång. Han vill återkomma under den allmänna motionstiden och då fundera vidare. Det betyder i praktiken att ni mycket klart avslöjar ihåligheten i er egen kampanj.
Herr talman! Bollen ligger hos socialdemokraterna. De har möjligheter att genom att bifalla det yrkande som jag har lagt fram här i kammaren låta väljarna i val avgöra om det skall bli någon pensionsskatt eller inte. Jag sade att vi inte ger upp kampen om riksdagsmajoriteten går emot oss. Vi skall föra kampen vidare. Vi skall under den allmänna motionstiden ta upp detta förslag igen. Då får kammaren ytterligare ett tillfälle att behandla frågan. Vi har inte använt några stora ord, utan vi har företrätt en stor majoritet av svenska folket som enligt samstämmiga opinionsundersökningar anser att denna skatt icke skall genomföras.

Herr talman! När det gäller det här betänkandet råder enighet, och jag kan meddela riksdagens ledamöter att jag inte skall begära votering. Jag gläder mig ändå åt att så många ledamöter har stannat kvar i kammaren. Jag kommer att uppehålla mig vid ett ämne som är viktigt för riksdagsmän — Prot. 1986/87:50 nen, nämligen riksdagens roll som lagstiftare. 16 december 1986 Betänkandet innehåller framflyttning av en bråkdel av den kommande. ZI banklagstiftningen, nämligen filialetablering. Detta saknar egentligen intresse, herr talman, eftersom det inte föreligger någon strid i denna fråga. Vad som däremot inte saknar intresse är det faktum att den ansvarige ministern, statsrådet Bengt K. Å. Johansson, som har hand om dessa lagstiftningsfrågor, inför allt folket har avslöjat en syn på banklagstiftning, och uppenbarligen också på riksdagens civillagstiftningsrätt, som är värd att uppmärksamma och kommentera här i riksdagen. I hela världen finns det banklagstiftning. Denna är tillkommen för ett syfte, nämligen att säkra insättarnas pengar. Detta är också den svenska banklagstiftningens huvudinriktning. I 1955 års banklagstiftning, som alltjämt gäller, finns egentligen inga uttryck för hur lagstiftaren vill se ägarrollen konstituerad i bankerna. När det gäller den nya lagstiftningen, som behandlades så sent som i september 1986, alltså för bara några månader sedan, föredrogs förslag till en ny bankrörelselagstiftning, som på denna punkt egentligen bara innehåller en nyhet, nämligen den att man nu är beredd att acceptera att utländska banker får etablera sig i Sverige. Detta är således en alldeles klar markering av att man är beredd att acceptera ett koncentrerat ägande av bankrörelseverksamhet i Sverige. När då Bengt K. Å. Johansson i fredagens Dagens Industri går ut och påstår att det finns en banklagstiftningens anda som tar sig uttryck i regler på ägarsidan, menar jag att detta statsråd gör sig skyldig till övergrepp mot riksdagens lagstiftningsmakt. Han intolkar i lagen ett begrepp som inte finns och söker uppenbarligen därmed påverka bankinspektionen och säkerligen också den sittande kreditmarknadsutredningen. Och detta är en fråga som mycket väl kan uppmärksammas. Man kan ju konstatera att statsrådet Bengt K. Å. Johansson också har observerat sitt övertramp. Allteftersom dagarna går företar han allt fler reträtter.

Herr talman! Den lagstiftning, Nic Grönvall, som behandlas av näringsutskottet är ju mera av formell karaktär. Kreditmarknadskommittén har till uppgift att göra de fortsatta utredningarna och övervägandena. Tids nog lär vi få tillfälle att diskutera frågan. Beträffande Bengt K. Å. Johanssons uttalanden, som Nic Grönvall aktualiserade under denna punkt, förhåller det sig självfallet så, att en ledamot av regeringen får framföra sina uppfattningar. Enligt min mening har inte Bengt K. Å. Johansson gjort detta på annat sätt än vad som är acceptabelt och riktigt. I den mån Nic Grönvall har någonting ouppklarat med Bengt K. Å. Johansson finns det ju lämpliga institut i riksdagen att 37 använda sig av. Jag ser inget skäl att under just den här punkten fortsätta den här diskussionen.

Herr talman! Bengt K. Å. Johanssons uttalande i fredagens nummer av Dagens Industri, där han påstår att bildandet av Gota Holding strider mot banklagstiftningens anda, innebär att han har intagit en annan ståndpunkt än den myndighet har gjort som är tillsatt att övervaka banklagstiftningens syfte, nämligen garanterandet av insättarnas säkerhet och trygghet. Dessförinnan hade bankinspektionens generaldirektör godkänt bildandet av Gota Holding och det tilltänkta ägandet av den nya bankfusionen. Jag kan inte uppfatta det som Bengt K. Å. Johansson ägnade sig åt som något annat än ett alldeles utomordentligt tydligt exempel på ministerstyrelse, och jag kan försäkra Åke Wictorsson att de möjligheter som enligt reglerna för riksdagsarbetet finns för att gå till rätta med ministerstyrelse också kommer att användas.

Herr talman! Vi skall nu behandla huvuddelen av de förslag som föreslås i proposition 1986/87:48 om bostadspolitiken. Denna proposition bygger på förslag som 1982 års bostadskommitté framlade i februari i år. Inledningsvis vill jag kommentera kvaliteten på denna proposition. Den totala avsaknaden av kostnadsberäkningar för framlagda förslag har föranlett ett enigt bostadsutskott att göra ett tillkännagivande till regeringen, i vilket utskottet påtalar vikten av att regeringen redovisar kostnader, om en meningsfull riksdagsbehandling skall kunna ske av propositioner. Bostadsutskottet har också låtit konstitutionsutskottet yttra sig i detta ärende, eni sig ovanlig åtgärd. Bostadsutskottets betänkande i denna del måste vara en genant läsning för regeringen, främst för bostadsministern. Det måste nu bli — Prot. 1986/87:50 ett slut på framläggandet av hafsigt och slarvigt skrivna propositioner. 16 december 1986 Herr talman! Bostadsmarknaden är den mest reglerade och centralplanee XX Ä— rade marknaden i vårt land. Resultatet har blivit obalans mellan människors önskemål om var och hur de vill bo och verkligheten. På grund av att politiker ansett sig veta bättre än människorna själva hur bostäder skall utformas och upplåtas har valfriheten begränsats och rörligheten minskats. Kostnaderna har också skjutit i höjden. I propositionen beskrivs en rad problem som den svenska bostadsmarknaden har i dag. Tyvärr lyckas inte bostadsministern dra de rätta slutsatserna, nämligen att man måste avreglera och minska den stora floran av subventioner som i dag snedvrider en stor och viktig marknad. I stället får vi nu ytterligare några regleringar och ett antal nya bidragsformer. I propositionen säger bostadsministern: ”Det kan enligt min mening ifrågasättas om man även framgent skall ha kvar den starka koppling som nu finns mellan kostnadsstegringar och räntebidragens storlek. Nuvarande regler innebär ett mycket långtgående subventionsåtagande från statens sida. Enligt min mening är ett sådant åtagande motiverat till den del det är fråga om att trygga en god grundstandard i bostadsproduktionen. Detta bör dock vara möjligt att uppnå även med en mer begränsad anpassning till kostnadsutvecklingen. En begränsning av räntebidragens följsamhet till kostnadsutvecklingen bör, utöver att den minskar statens utgifter i form av räntebidrag, leda till ett ökat kostnadsmedvetande i bostadsproduktionen. Genom ett minskat subventionsinslag vid ökande byggkostnader förstärks nämligen byggherrarnas och låntagarnas incitament att på olika sätt begränsa kostnadsstegringarna.” Bostadsministern är alltså medveten om problemen. Det han här säger om räntebidragen gäller även för andra subventioner inom bostadsområdet. Men bostadsministern har inte kunnat stå emot kraven från främst Hyresgästernas riksförbund och allmännyttans företrädare denna gång heller. I stället för att minska subventionerna utökar man dem. Vi begåvas nu med att antal nya bidragsformer genom vilka man skall försöka rätta till vad tidigare subventioner och regleringar ställt till med. Man måste fråga sig: Hur länge skall denna karusell med skattebetalarnas pengar få fortsätta? Vi moderater har länge pekat på de problem som uppstår som en följd av den förda regleringsoch subventionspolitiken. Ett väsentligt inslag i vår politik är att fler skall kunna äga sin bostad direkt eller indirekt. Således skall ett system med ägarlägenheter införas. Det skall bli lättare att bilda bostadsrättsföreningar. De allmännyttiga bostadsföretagen skall erbjuda dem som så önskar att ta över sina lägenheter med bostadsrätt. För att möjliggöra för fler att skapa ett insatskapital skall ett förmånligt bosparande med statliga premier införas. Den viktigaste åtgärden är dock att sänka skattetrycket framför allt för barnfamiljerna. Sänkta marginalskatter och barnavdrag på skatten gör att valfriheten ökar för dessa familjer. Valfriheten måste också kopplas till ett ökat ansvarstagande. För oss är det självklart att fastighetsägarna skall utföra nödvändigt underhåll och repara 39 tioner. Det skall inte krävas statliga subventioner för detta. Likaså är ombyggnad av hus en åtgärd som skall motiveras av fastighetsekonomiska skäl och inte av statliga bidrag, vilket i dag ofta är fallet. Flera gånger tidigare har vi föreslagit att fastighetsägare skall få göra skattefria avsättningar till reparationsfonder. Ett sådant system blir billigare för staten. Reparationerna genomförs mera varsamt, till gagn för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Herr talman! Enligt vår mening är det självklart att en fastighetsägare som avser att renovera en fastighet skall informera berörda hyresgäster om sina planer. Hyresgästerna får sedan själva avgöra i vilken form de vill samråda och diskutera med fastighetsägaren. Att som regeringen nu föreslår ge Hyresgästföreningen vetorätt vid långivningen till ROT-åtgärder ger de inte de berörda hyresgästerna något ökat inflytande. Besluten kommer i stället att fattas av människor som oftast inte ens bor i den berörda fastigheten. Det är sådana bestämmelser som gör att hyresgästerna allt oftare känner att de har väldigt litet inflytande över sin bostad. När ROT-lånen infördes motsatte vi moderater oss dessa lån. Vi pekade på de stora kostnader som staten drog på sig liksom på att lånen skulle uppmuntra till onödigt omfattande ombyggnader och reparationer, samt att mycket av det naturliga underhållet skulle finansieras med statliga lån. Allt detta har besannats. Vi föreslår nu än en gång att systemet med ROT-lån avvecklas. Den föreslagna kvarboendegarantin efter ombyggnad bör avvisas av flera skäl. Hyresgästerna lockas med denna garanti att återflytta till sin ombyggda lägenhet, för att kanske efter två å tre år upptäcka att hyran ändå är för hög. Garantin ges till alla gamla hyresgäster, vare sig de behöver pengarna eller ej, medan den som är nyinflyttad i huset inte får någonting alls. Grannar med helt likvärdiga lägenheter får på det sättet hyresskillnader på kanske 500-600 kr. i månaden. Enligt regeringens förslag skall dessutom hyresvärdarna ligga ute med stora hyresbelopp under ett helt år innan de får in den fulla hyran. Principiellt kan ett sådant förfarande inte accepteras. För övrigt är det intressant att konstatera att socialdemokraterna säger att en hyreshöjning på 25 kr. per kvadratmeter klarar alla av och dessutom 40 9c när det gäller höjningen därutöver. Jag vill bara påminna om hur indignerade socialdemokraterna varit när vi tidigare år föreslagit förändringar i räntebidragssystemet som skulle medföra i snitt 15-17 kr. per kvadratmeter i höjda hyreskostnader. Då sades det att vi moderater förde en asocial bostadspolitik. Vad är benämningen på Hans Gustafssons och övriga socialdemokraters politik i år? Förslaget till ändrade regler för bostadsbidrag är inte så omfattande. Inga nya medel anslås, utan det hela rör sig om en omfördelning mellan hushåll med bostadsbidrag. Tyvärr har inte regeringen lyckats lösa problemen med de marginaloch tröskeleffekter som redan i dag finns. Vi noterar dock att regeringen nu erkänner att dessa problem verkligen existerar. Sänkta marginalskatter och skatteavdrag för barn måste till för att lösa dessa orättvisor. När det gäller kravet på hiss för ombyggnadslån liksom den besynnerliga bestämmelsen om förkortad amorteringstid vid dispens från detta krav avvisar vi förslaget, eftersom vi moderater anser att hissbidraget bör Prot. 1986/87:50 avvecklas i sin helhet. Detta gäller också förslaget att man för fastigheter 16 december 1986 yngre än 30 år skall kunna få ROT-lån och bidrag. AST DER Ra nal da Införandet av nya hyresrabatter är ännu ett exempel på att regeringen helt är fast i sitt subventionstänkande, trots vetskapen om att dylika subventioner verkar kostnadshöjande — något som man just påstår sig vilja bekämpa. Vi avvisar naturligtvis förslaget om nya hyresrabatter. Däremot vill jag ge bostadsministern ett erkännande vad gäller avvecklingen av riktade energibidrag. Detta har vi moderater föreslagit under en följd av år, men vi har alltid fått vårt krav avvisat. Förslaget genomförs nu av bostadsministern, och jag gratulerar bostadsministern. Något överraskande anmäler bostadsministern att regeringen beslutat att göra en sammanslagning av bostadsstyrelsen och statens planverk. Rimligen borde regeringen ha givit riksdagen möjlighet att yttra sig i detta ärende innan det faktiska beslutet fattats. Riksdagen har dock ett stort intresse av hur den administration skall se ut som handhar mycket betydande medel inom statsbudgeten. Vi moderater har tidigare föreslagit att planverket skall upphöra, genom att viss verksamhet avvecklas och annan överförs till andra statliga myndigheter eller överförs i privat regi där så kan anses lämpligt. För oss är det omöjligt att på nuvarande underlag få en uppfattning om den reella innebörden av regeringens förslag. Tidigare erfarenheter av sammanslagning av statliga verk är inte positiva. Frågor som man direkt ställer sig är: Vilka rationaliseringsvinster räknar man med att åstadkomma? Avecklas någonting av planbyråkratin med detta förslag? I propositionen ges inga svar på dessa frågor. Vi avvisar därför förslaget till sammanslagning. Vi vidhåller vår uppfattning att planverket i stället bör avvecklas. Herr talman! Riksbankens beslut att upphöra med den allmänna placeringsplikten för bostadsobligationer är i sig en riktig åtgärd. Vad som är betänkligt är dock att socialdemokraterna i bostadsutskottet redan nu är näst intill beredda att återinföra placeringsplikten. Någon ordning och reda måste det dock vara. Om människor skall ha någon tilltro till regeringens och riksdagens olika beslut, måste man kunna ställa krav på ett visst mått av kontinuitet och säkerhet i de beslut som vi fattar. Jag utgår därför från att nu gällande regler kommer att bestå. Sedan är det en annan sak att vi moderater förordar att upplåningen av medel för bostadsbyggandet inte skall ske i det särskilda statliga kreditaktiebolaget SBAB, utan anförtros den öppna kreditmarknaden. SBAB bör därför avvecklas. Herr talman! I inledningen till den nu aktuella propositionen skriver bostadsministern att regeringen hösten 1982 inledde sitt arbete med att genomföra de förslag som hade utarbetats under oppositionstiden. På det bostadspolitiska området innebar detta bl.a. satsningar på nyproduktion, hävdar han. Vilka förslag framförde då socialdemokraterna i detta avseende under oppositionstiden? Våren 1980 skrev socialdemokraterna i en reservation till civilutskottets betänkande att antalet igångsatta nya lägenheter måste ökas till 70 000 per år. Under de borgerliga regeringsåren pendlade antalet igångsatta nya lägenheter mellan 57 000 och 49 000. Detta var enligt socialdemokraterna ett alldeles för lågt byggande. 70 000 per år skulle det vara. Alla vet hur utvecklingen har gått under Hans Gustafssons ledning 4 sedan 1982. I stället för 70 000 lägenheter per år har igångsättningen sjunkit år efter år och ligger nu runt 30 000. Det är minst sagt djärvt för att inte säga dumdristigt av bostadsministern att i november månad 1986 hävda att regeringen nu håller på att genomföra sitt oppositionsprogram. Sanningen är ju den att regeringen definitivt håller på att föra i bevis att det man lovade under oppositionstiden inte har det minsta att göra med den politik man för i regeringsställning. Den mest kontroversiella frågan i proposition 48 är naturligtvis förslaget till höjd fastighetsskatt för ägare av privata hyresfastigheter. Jag avstår från att här kommentera denna skatt, eftersom ärendet har behandlats av skatteutskottet och kommer att debatteras av företrädare för detta utskott senare i dag. Jag yrkar bifall till de reservationer bakom vilka står de moderata ledamöterna i bostadsutskottet, antingen själva eller tillsammans med folkpartiets och/eller centerns ledamöter.

Herr talman! Bostadsfinansieringen och subventionerna tas inte upp till en seriös granskning i den proposition vi nu diskuterar — detta trots att regeringen tidigare har gett löfte om detta. I propositionen konstateras endast att det nu inte är aktuellt att vidta några förändringar därför att den lägre inflationstakten och den sjunkande räntån har skapat nya förutsättningar för bostadspolitiken. De direkta och indirekta bostadssubventionerna uppskattas under 1986 till ca 30 miljarder kronor. I budgetpropositionen beräknades räntebidragen för 1986/87 uppgå till knappt 15 miljarder kronor. Bostadsstödet utgår därutöver dels som bostadsbidrag till olika kategorier, dels indirekt som skatteeffekt på grund av underskottsavdrag. Folkpartiet anser att det är angeläget att vi i vårt land för en politik som kan reducera bostadssubventionerna. Vi har senast i motion 1985/86:Bo227 redovisat tre skäl för detta. 1. Lägre bostadssubventioner är nödvändiga för att kunna få ned budgetunderskottet. 2. Generella bostadssubventioner är ineffektiva ur fördelningssynpunkt. 3. Staten bör inte styra konsumtionen genom stöd till en viss typ av konsumtion. Vi anser att dessa tre skäl fortfarande är giltiga. Till detta kan läggas att mycket talar för att en hög subventionsnivå driver upp byggkostnaderna. Vi anser att stödet i stället bör utgå som ett generellt stöd till barnfamiljerna. Trots de förbättringar som genomförts är detta fortfarande otillräckligt. Bostadssubventionerna bör minskas kraftigt på kort sikt. På lång sikt är det nödvändigt och önskvärt att de boende i högre grad bär kostnaderna för boendet. De åtgärder som vidtagits under 1980-talet, såsom avdragsbegränsning och extra upptrappning av den garanterade räntan har visserligen medfört att bostadssubventionerna i reala termer har minskat något under perioden 1981-1984. Den redovisade subventionsgraden torde därefter ha ökat främst genom att tidigare dolda subventioner på grund av regler för fastställande av den statliga bostadslåneräntan nu redovisas öppet. Subventionsgraden väntas öka ytterligare genom att de prioriterade bostadsobligationerna avskaffas. Den sjunkande räntan och det minskade bostadsbyggandet har dock verkat i motsatt riktning. I bostadskommitténs betänkande redovisas flera beräkningar över utvecklingen av bostadssubventionerna. I ett alternativ har kommittén räknat med 4 90 inflation och med en successivt sjunkande ränta. Trots detta kommer räntebidragen 1995 endast att vara 25 90 lägre än vad de var 1985. Man kan också ifrågasätta realismen i detta alternativ. Den låga inflationstakt som vi har under 1986 är till stor del betingad av engångshändelser. Den s.k. bakomliggande inflationen är väsentligt högre. Räntebidraget är vidare knutet till lånen, vilket innebär att den som satsar eget kapital inte erhåller något räntebidrag. Detta har givetvis medfört att lånemöjligheterna utnyttjas maximalt och att några extra amorteringar inte sker av lån som är subventionerade. I avvaktan på genomgripande förändringar bör detta förändras så, att räntebidraget utgår oavsett upplånat belopp. Det är givetvis ett viktigt bostadssocialt mål att alla skall ha tillgång till en bra bostad. Utan tvivel har bostadsstandarden också förbättrats kraftigt under de senaste decennierna. En social bostadspolitik får dock inte innehålla sådana subventionselement att man kan förledas att tro att det i en bra, social bostadspolitik måste vara stora subventioner. Forskningsresultat tyder snarare tvärtom på att största delen av subventionerna tillfaller de redan välbärgade. Det finns således inga starka sociala motiv för att ha en mycket hög subventionsnivå. En väsentlig reducering av bostadssubventionerna förutsätter ett system där kostnaderna kan fördelas över tiden. Annars kommer kostnaderna på kort sikt att öka drastiskt, och de traditionella målen om neutralitet mellan olika upplåtelseformer kommer inte att uppnås. Det är därför inte möjligt att endast skära ned räntebidragen. Ett intressant förslag till lösning har nyligen presenteras av en arbetsgrupp inom SACO/SR. Vi anser att dessa tankegångar bör utredas vidare. I den skatteomläggning som har aviserats av finansministern bör effekterna på bostadssubventionerna beaktas, och ett centralt mål vara att uppnå en reducering av bostadssubventionerna. Vi menar sammanfattningsvis att regeringen inte har löst det kanske största bostadspolitiska problemet. Vi sitter fortfarande fast i ett system med mycket kostnadskrävande bostadssubventioner. De föga genomgripande förslag som läggs fram av regeringen står i bjärt kontrast till de storstilade löften som gavs under valet 1982 och i samband med tillsättandet av bostadskommittén om en förändrad bostadspolitik. Herr talman! När det gäller bostadsbidrag och familjepolitik föreslås i propositionen en förstärkning av det selektiva bostadsstödet i form av höjda bostadsbidrag till barnfamiljer. Folkpartiet anser att bostadsbidragen på sikt skall avskaffas. Inkomstreglerade bidrag har flera nackdelar. De skapar stora marginalef fekter vid inkomstökningar. Vissa barnfamiljer påverkas dessutom extra hårt genom att de drabbas av marginaleffekter av både bostadsbidrag och inkomstprövade barnomsorgsavgifter. Inkomstprövade bidrag skapar också incitament för fusk, vilket leder till kontrollbehov som kan vara integritetsstötande. Folkpartiet anser därför att stödet till barnfamiljerna bör utgå som ett generellt bidrag, dvs. utan inkomstprövning. Vi anser bl.a. att barnbidraget bör höjas väsentligt, flerbarnsstödet förbättras och ett särskilt tillägg för förskolebarn, vårdnadsbidrag, införas. Det är inte möjligt att direkt avskaffa bostadsbidragen. Vi anser därför att bostadsbidragen bör frysas på den nuvarande nivån, så att vi successivt växer ur systemet genom att allt färre får bidrag och med allt lägre belopp. Även med vårt förslag kommer bostadsbidragen således att finnas kvar under en relativt lång övergångsperiod. Vi avvisar därför inte alla förslag till förändringar av bostadsbidragen. Vi anser att det är rimligt att styra bostadsbidragen, så länge de finns kvar, till de familjer som behöver dem mest. Vi tillstyrker därför den höjning av nedre hyresgränsen till 900 kr. som regeringen föreslår. Vi anser, i likhet med regeringen, att prövningen av bostadsbidragen även i fortsättningen skall ske mot den sammanräknade inkomsten enligt taxeringen året före bidragsåret. Regeringen föreslår också en enhetlig inkomstgräns på 59 000 kr. och en avtrappning med 20 96 i alla inkomstlägen. Dessa förslag innebär en viss förenkling av reglerna och en liten sänkning av marginaleffekterna för flertalet bidragshushåll. Det är angeläget att försöka förenkla reglerna, och vi tillstyrker dessa förslag. Vi accepterar även de övriga förslagen om beräkning av bidragsgrundande inkomst, inkl. att studiemedel inte skall beaktas. Vi anser också att det är en önskvärd förändring att ett fastställt bostadsbidrag normalt inte skall omprövas under året. Herr talman! När det gäller ROT-programmet är det positivt att regeringen nu kommit till insikt om att de gällande reglerna och stödformerna kan ha medverkat till att ombyggnadsverksamheten inte har genomförts tillräckligt varsamt. De åtgärder som regeringen föreslår är dock inte tillräckligt långtgående. Regeringen vill ha riksdagens bemyndigande för att begränsa bostadslånen och räntestödet vid ombyggnad resp. förbättring av bostäder. I pressmeddelande från bostadsdepartementet har vi kunnat läsa att regeringen avser att fastställa ramen för ombyggnadsverksamhet för Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna till 50 90 av 1986 års volym. Vi avvisar denna metod att begränsa ROT-verksamheten. En begränsning av ROT-verksamheten bör ske genom att villkoren för verksamheten förändras och inte genom ramar som skapar en kösituation, där det inte är givet att de mest angelägna projekten ligger först i kön. Rambegränsningar riskerar också att skapa störningar på bostadsmarknaden genom att det på grund av dessa uppstår tvära kast. I avvaktan på en genomgripande förändring av bostadsfinansieringen bör villkoren för ombyggnadslån förändras. Det räntebidrag som utgår för ombyggnadslån bör således vara lägre än det som utgår vid nyproduktion. I — Prot. 1986/87:50 reservation 15 yrkar vi att regeringen återkommer med förslag om sänkt — 16 december 1986 räntebidrag för ombyggnadslån, så att målet om varsam ombyggnad kan förverkligas. Bostadspolitiska frå Ett annat sätt att undvika ovarsam ombyggnad är att öka hyresgästernas 897. m. inflytande. Vi är delvis positiva till förslaget att ombyggnadslån normalt endast skall beviljas om hyresgästerna tillstyrkt ombyggnaden. Vi anser dock, i likhet med vad vi tidigare krävt, att detta intyg skall utfärdas av de hyresgäster som berörs av ombyggnaden. Härigenom uppnår man en bättre garanti för att just de berörda hyresgästerna accepterar ombyggnaden. Detta yrkande följer vi från folkpartiet upp i reservation 4. När det gäller ombyggnad inne i lägenheter bör det krävas att den enskilda lägenhetsinnehavaren har tillstyrkt ombyggnaden. Underhåll såsom byte av avloppsstammar m.m. måste givetvis kunna utföras, men det finns inget skäl att byta utt.ex. köksutrustning endast därför att den inte är helt modern om hyresgästen vill behålla den. Redan när bostadsförbättringsprogrammet infördes restes kritik mot att lån inom programmets ram skulle kunna utgå för sammanslagning av lägenheter. Under den tid programmet funnits har besannats att fog fanns för denna kritik. Under de senaste åren har utbudet på mindre lägenheter minskat samtidigt som efterfrågan på sådana, inte minst därför att många ungdomar gärna vill ha mindre lägenhet, har varit stor. Att i en sådan situation med statliga medel subventionera en lägenhetssammanslagning är olämpligt. De lägenheter som blir resultatet av en sammanläggning får ofta så hög hyra, att det inte finns ekonomiska möjligheter för ungdomar i allmänhet att efterfråga dem. Jag yrkar på denna punkt bifall till den reservation som är gemensam för centern och folkpartiet. Vi vill inte förneka att det i det enskilda fallet kan finnas motiv att lägga samman lägenheter. Om en sammanläggning anses lämplig får finansieringen därav ske på den ordinarie kreditmarknaden. Vi avvisar förslaget om kvarboendegaranti. Det finns risk att denna motverkar målet om varsam ombyggnad, eftersom bidrag utgår under några år för att täcka en del av den höjda bostadskostnaden. Det innebär också ytterligare ett tillskott till den redan nu vildvuxna subventionsfloran. Det kan enligt folkpartiets mening på goda grunder antas att garantin kan komma att medverka till att fastighetsägaren blir mindre observant på möjligheterna att hålla kostnaderna nere, eftersom hyresgästen inte fullt ut får vidkännas de ökade boendekostnaderna förrän efter tre år. Kvarboendegarantin kommer således sannolikt att innebära en ytterligare ökning av boendekostnaderna i ett långsiktigt perspektiv. Förutom de principiella invändningar som enligt folkpartiets mening kan riktas mot förslaget, kan även allvarliga invändningar resas mot den tilltänkta administrativa hanteringen av kvarboendegarantin. Förutom att förslaget i denna del förefaller synnerligen svåröverskådligt och svårhanterligt för alla inblandade parter, skulle det dessutom medföra avsevärda ränteförluster för fastighetsägarna genom att dessa tvingas förskottera bidraget till hyresgästen under minst ett år. 45 Herr talman! Strävan att minska subventionerna medför också att vi 16 december 1986 motsätter oss undantag från 30-årsregeln för ombyggnad av miljonprogram mets bostäder. Vi avvisar också förslaget om tilläggslån för dessa bostäder. Inte minst statsfinansiella skäl talar enligt vår mening för att strävan i stället bör vara att minska det statliga stödet på området. När det dessutom gäller bostäder av den ringa ålder det här är fråga om, bör ansvar för att fastigheten sköts och underhålls ligga på fastighetsägaren. Det är däremot positivt att regeringen skärper kraven på hissinstallationer. Det är nödvändigt, inte minst för att möjliggöra att äldre människor kan bo kvari sitt eget hem så länge hälsan tillåter. En viktig förutsättning för detta är att bostäderna är tillgängliga. Vi tillstyrker också förslaget om kortare amorteringstid för ombyggnadslån utan hissinstallation och hissbidrag. Herr talman! Jag yrkar bifall till de olika reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Jag skall först säga några ord om energihushållning. När man reparerar ett hus skall man i fortsättningen få räkna in kostnaderna för energihushållning i låneunderlaget. Bostadsstyrelsen rapporterar att det har väckt en viss förvirring när man varit tvungen att dra ifrån investeringen i energihushållning vid beräkningen av förbättringslån. Jag kan se det hela framför mig. Låna till nytt badrum och ny köksutrustning — ja, det går bra. Ny fasadbeklädnad — ja, det går också bra. Men om man sparar energi med åtgärden, då blir det avdrag i låneunderlaget. Denna interiör i svensk byråkrati är fantastisk! Det är alltså för väl att riksdagen nu beslutar att energihushållningsåtgärder berättigar till förbättringslån när huset repareras — men, väl att märka, bara när huset repareras av andra anledningar än för att spara energi. Det gäller att veta hur man skall uttrycka sig när man söker lån. Fläktar det kring öronen i köket och man vill bygga om för att få det varmare, måste man anföra att köksutrustningen är för gammal, och så kommer energihushållningen med på köpet. När det gäller flerbostadshus berättar bostadsministern att de riktade energisparlånen har varit framgångsrika. Och så vill han ta bort dem, ivrigt påhejad av moderaterna. Jag tycker att det är obegripligt. Professorn i energihushållning i bostäder vid Tekniska högskolan, Arne Elmroth, påpekade vid ett seminarium som hölls i bostadsutskottets lokaler den 22 oktober i år att det finns mycket mer att hämta av energibesparing i flerfamiljshus och småhus men att det blir dyrare nu, eftersom de mest självklara åtgärderna har vidtagits. Samtidigt går oljepriset ned och elrean fortsätter. Menar man då allvar med att vi skall spara energi i bostäder är statens stimulerande lån nu mer nödvändiga än någonsin. Socialdemokraterna är inte trovärdiga i sin energipolitik. Man säger att man vill utveckla alternativen, hushålla strängt och avveckla kärnkraften. Men det är Orwells nyspråk från boken 1984 som man använder. I själva verket gör man tvärtom: man avvecklar alternativen och utvecklar kärnkraften. Man satsar över 1 miljard på att reparera gamla trasiga Prot. 1986/87:50 kärnkraftverk och tar bort allt stöd till energirådgivning i kommunerna, 16 december 1986 samtidigt som man drar in pengar från kommunerna och urholkar det. MJ. oda os kommunala skatteutjämningsbidraget, så att kommunerna får mindre råd och måste skära ned på något.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 År 1983 beslöt riksdagen att lämna bostadslån, s.k. radonlån, till ombyggnad av hus med en radonhalt som låg över en viss nivå, oberoende av om huset i övrigt behövde repareras. Den lagen hann knappast träda i kraft förrän den avskaffades. Genom ROT-lånen skulle man i stället kunna få s.k. tilläggslån för att åtgärda radonfaran. Men sådana lån har mycket sällan betalats ut. De måste amorteras, och ränta måste betalas. Dessa lån innebär alltså ingen hjälp så fort huset anses kunna bära den ökade lånekostnaden. Därvid tar man inte hänsyn till familjens ekonomi. Särskilt allvarligt är det att barnfamiljer inte har råd att ordna med ventilationssystem och värmeåtervinning, så att radonhotet undanröjs utan att energikostnaderna höjs. Ombyggnadslån med räntebidrag borde naturligtvis utgå också för radonåtgärder. Men det finns också hus som inte behöver byggas om och som ändå har för hög radonhalt. Därför bör ett särskilt radonlån återinföras. Och det brådskar! Jag yrkar bifall till reservation 21. Så några ord om ålderdomshem. Staten styr genom riktade skattebidrag. Man får inte hjälp med lönen till dem som arbetar i ålderdomshem. Denna vårdoch bostadsform blir alltså dyrare än t.ex. långvården, hemhjälp och vård inom servicehus. Riksdagen har emellertid beslutat att inte lägga några hinder i vägen för upprustning av ålderdomshem. Det är efter ett beslut år 1985 möjligt att få lån för att reparera och förbättra standarden i ålderdomshem utan att man därigenom kommer upp till fullvärdig lägenhetsstandard. Något tycks emellertid ha gått snett i verkställandet av detta beslut. Kommunerna vet inte om att de har denna möjlighet och motiverar fortfarande ombyggnad till servicehus med att det blir för dyrt att reparera ålderdomshemmen därför att man inte kan få statliga lån. Därför är det angeläget att riksdagen får en redovisning av de år 1985 antagna reglerna för ombyggnad av ålderdomshem. Jag yrkar bifall till reservation 18. Det finns en stor efterfrågan på små lägenheter, som inte alltid behöver vara tiptop-moderna men som har låg hyra. Särskilt för unga människor som flyttar hemifrån till sitt första egna hem är sådana lägenheter hett eftertraktade. Det är därför obegripligt att staten skall subventionera sammanslagning av smålägenheter genom fördelaktiga lån. Centern har under hela den tid 4” som ROT-programmet diskuterats reserverat sig för att de små lägenheterna skall få vara kvar och att ROT-lån inte skall utgå för sammanläggning av lägenheter. Jag yrkar bifall till reservation 17. Det är viktigt att decentralisera inom byråkratin. Det finns möjligheter att ge dispens från standardkraven när det gäller ROT-lån. Men man måste då gå en besvärlig dispensväg via bostadsstyrelsen. Det är enligt centerns uppfattning rimligt att kommunerna själva får bedöma när sådan dispens kan ges. Stockholms kommun har anhållit om att själv få besluta om dispens, och enligt centerns åsikt kan den rätten betros samtliga kommuner. Bostadsbeståndet är oerhört varierande. Det är inte rimligt att man på ett ställe i Sverige i ett statligt verk skall sitta och bedöma om ett visst hus har sådana kvaliteter att man skall göra avsteg från kravet på ”fullvärdig bostad”, som det definieras i normerna. Huset kan ju ha kvaliteter som man aldrig har tänkt sig när normerna skrevs. Det är också väsentligt att förmynderiet över hyresgästerna upphör. Människor måste ha rätt att avstå från standardkrav, i synnerhet när de anser att deras standard är högre när normerna inte uppfylls. Det kan t.ex. vara bättre att ha ett litet sovrum och ett mindre kök än att ta bort sovrummet och göra ett större kök. Centern anser att det är de boende i berörd fastighet som skall lämna hyresgästintyg för ombyggnad om de så önskar, inte att hyresgästerna skall vara tvungna att anlita hyresgästföreningen. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 14. Till sist några ord om kvarboendegaranti. Tillsammans med moderaterna och folkpartiet yrkar vi avslag på regeringens förslag om kvarboendegaranti. Syftet är gott. Det skall inte, som ofta är fallet, bli för dyrt för folk att flytta tillbaka till sin lägenhet när den reparerats.